Fru talman! Jag tänker säga några ord igen om inhemska bränslen och anknytningen till kol. Det är riktigt, som Ivar Franzén säger, att kolanvändningen nu har räknats ner jämfört med vad som angavs i den borgerliga propositionen 1981. Det är också riktigt att introduktionen av inhemska bränslen går fortare än man räknade med i den borgerliga propositionen 1981. Och det är bra, för då minskar vi kolanvändningen i Sverige. Låt mig ta några ytterligare exempel när det gäller de inhemska bränslena. Det 25-procentiga torvstödet, som jag talade om tidigare, har gjort att vi från 100MW 1984 kommer att ha ungefär 1000MW panneffekt 1987. En utnyttjningstid på — för att det skall vara enkelt att räkna — 5 000 timmar gör att vi ökar från 1/2 TWh till ungefär 5 TWh när det gäller energi från torv. Med det utvidgade stödet— avseende inhemska bränslen — kommer vi, med de anläggningar som nu är beslutade eller planerade, att få ytterligare ungefär 1 TWh värme från skogsbränsle. Det är alltså en rätt avsevärd takt i introduktionen av de inhemska bränslena. Eftersom Ivar Franzén tidigare har hänvisat till Svebio skall jag också göra det. Jag läser innantill vad Svebio säger: ”Att utvecklingen varit mycket intensiv under den inledande delen av åttiotalet framgår tydligt av att, från att i huvudsak omfatta enskild vedeldning samt förbränning av industriella restprodukter, nu också rena skogsbränslen börjat utnyttjas av flertalet skogsindustrier samt också i ett fyrtiotal fjärrvärmeverk i landet. Torvbrytning har vidare inletts av ett trettiotal företag och förädlade bränslen tillverkas på tjugotalet produktionsplatser. Någon offentlig statistik avseende volym och användning av biobränslen finns inte, men av tillgängliga uppgifter kan man framläsa att de nivåer som 1981 års riksdagsbeslut uppsatte som delmål för 1985 redan nåtts under 1984.” Takten är alltså avsevärd, och jag tror att Ivar Franzén behöver skaffa sig ett bättre underlag när han talar om introduktionstakten för inhemska bränslen. Jag vill också säga några ord om Ringhals 2. Jag påstår att det är fel, som det står i reservationen, att om de pengar man skall investera i Ringhals 2 skulle investeras i inhemska bränslen så skulle man producera mer värme. Jag kan återkomma till det senare.
Fru talman! Jag har inte någon gång påstått att introduktionen av inhemska bränslen går dåligt. Däremot har jag påstått, och det gör jag nu på nytt, att introduktionen hade blivit mera jämn, om vi inte hade haft den ryckiga socialdemokratiska politiken. Vidare har jag påstått att bristen på åtgärder i vad gäller prioritering av inhemska bränslen, lika väl framför el som framför kol, har inneburit att vi har fått en rad felinvesteringar. Det har blivit dubbelinvesteringar, först investering i el och sedan i inhemska bränslen. Den totala investeringen och den totala ekonomin skulle ha blivit väsentligt bättre, om man hade inriktat sig direkt på inhemska bränslen. Det är möjligt att Lars Andersson kan ge något exempel på då det hade varit riktigt att gå vägen via el, men jag kan för min del peka på väldigt många exempel där det har blivit en felaktig ordning, beroende på att kortsiktiga överväganden har fått slå genom. Det har totalt sett inneburit dyrare energi för konsumenten och en något långsammare utbyggnad när det gäller inhemska bränslen, även om den trots allt har varit snabb. Därmed har det också blivit sämre möjligheter till en rationalisering av marknaden, en rationalisering som i sin tur sänker kostnaderna och främjar miljö-, skogsvård m.m. Då det gäller Ringhals 2 väntar jag med mina kommentarer tills Lars Anderssons huvudräkning är klar.
Fru talman! Jag är glad över att Ivar Franzén klart uttalade att introduktionstakten när det gäller inhemska bränslen har varit bra. Det skiljer sig, som sagt, mycket från den borgerliga regeringens förslag 1981, vilket beror på den konsekventa socialdemokratiska politiken på det här området. När det gäller investeringen som planeras i Ringhals 2 kan man säga följande. Den specifika kostnaden för investeringen är ungefär 1 100 kr. per kilowatt. Sedan kan man lägga till ungefär 800 kr. per kilowatt för investering i elpannor, förstärkningar av distributionsnät m.m., som kan behöva göras för att man skall kunna utnyttja elen. Detta skall ställas mot att den specifika investeringen i pannor för inhemska bränslen i dag uppgår till minst 3 000 kr. per kilowatt. Jag vet inte, Ivar Franzén, hur skrivningen i reservationen kan ha blivit till. En möjlighet är — om man nu tar det litet skämtsamt — att det blev ett annat resultat om ni köper nya batterier till miniräknaren. Beträffande den rörliga kostnaden i Ringhals 2, inkl. personal och underhåll, ligger den vid 10 öre per kilowattimme, högt räknat. Den rörliga kostnaden för skogsbränsle, före panna, uppgår också den till ungefär 10 öre per kilowattimme. Jag förstår alltså fortfarande inte skrivningen i reservationen. Jag anser att den är felaktig.
Fru talman! Det går inte att jämföra äpplen och päron på det sätt som Lars Andersson gör. Vi har mycket klart redogjort för konvertering från olja till el. Vi har gått igenom ett ganska stort material, bl.a. tillsammans med Södra Skogsenergi AB. Själv har jag erfarenhet av en rad praktiska fall. Det har även gällt el, varvid det har varit fråga om att konvertera och inte om att bygga nya panncentraler. Vid de flesta fallen har det gällt att applicera en förugn, en silo med transportanordning emellan. Och då ligger kostnaden vid 800-1 200 kr. per kilowattimme. Vi har i princip kalkylerat med det högre beloppet. Däri ligger skillnaden, Lars Andersson! Det här är den praktiska verklighet som jag redovisar och bygger kalkylen på. Ser man till situationen i hela landet, finner man att det finns ett utrymme i detta sammanhang. Men självfallet går det att plocka fram nyanläggningar med alla kringkostnader som de för med sig och då kan man hamna på en kostnad av 3 000 kr. Det är helt uppenbart att någonting sådant är möjligt. Men vi har hela tiden siktat in oss på det mest lönsamma alternativet där det finns ett utrymme.

Fru talman! Först bara en påminnelse, Ivar Franzén, om att moderaterna ju helt vill avskaffa stödet till inhemska bränslen — och med dem tänker ni, tydligen utan att skaffa er några försäkringar, bilda regering. Sedan vill jag när det gäller EK 81 framhålla att den version som jag har redovisat tidigare har bekräftats av den ledamot av denna kammare, nämligen av Per Olof Håkansson, som var med om förhandlingarna och även av utredningens ordförande Hans Löwbeer. Det är möjligt att Ivar Franzén inte känner till de diskussioner som fördes inom högsta partiledningen och att han därför bara fått vetskap om ett bud som centern lade sedan man i sista stund, när det bara var mycket kort tid kvar till slutjusteringen, avvisat det förslag varom centerns och socialdemokraternas representanter i EK 81 ville göra upp. Fru talman! Ivar Franzén gjorde ett par påståenden om Götaverken Energy och dess vindkraftssatsningar som är felaktiga och som absolut inte får komma in i kammarens protokoll oemotsagda. För det första vill jag säga följande när det gäller de projekt som till slut inte kom till stånd i höstas. Att så inte blev fallet berodde inte på bristen på statliga pengar. Staten var beredd att satsa 12 milj.kr. och Göteborgs energiverk 5 milj.kr. Det var en mycket hög andel av den totala energikostnaden. sagt att det inte var den avgörande orsaken. För det andra vill jag när det gäller utlandsordern säga att jag första gången kom i kontakt med den vid ett studiebesök i USA. Från det amerikanska företaget frågade man mig hur det kunde komma sig att de svenska företag som man var beredd att ge ordern till i sista stund, utan förklaring, drog sig tillbaka. Sedan dess har jag försökt få en förklaring från de berörda företagen. Men det enda som har hänt är att de har skyllt ifrån sig på varandra. För det tredje har chefen för Götaverken Energy System vid åtskilliga tillfällen för mig och andra deklarerat att skälet till att man i höstas fattade beslut om att lägga ned vindkraftsprogrammet var att man på rent kommersiella grunder prioriterade annan verksamhet framför denna.
Fru talman! Självfallet är det alltid lika beklagligt när ord står emot ord. Först vill jag när det gäller förhandlingsomgången i fråga om EK 81 framhålla att jag tror mig ha fått del av alla de förslag som Börje Hörnlund kände till. Han var ju ändå vår representant. Vi hade mycket nära kontakt. Därför ställer jag mig helt oförstående till energiministerns redovisning här, dvs. till att vi skulle ha förkastat något förslag i slutändan. Det förslag som lades fram från vår sida förkastades av socialdemokraterna. I annat fall hade vi haft en uppgörelse. Det är min absoluta version av det hela. Jag har inte funnit någonting som skulle föranleda en ändring av den versionen.

Det var dessa 4 miljoner som blev avgörande droppen. Det är helt klart att det redan fanns statliga pengar i betydande omfattning. Men det var dessa 4 miljoner som fick det hela att väga över till ett negativt beslut. Jag kan självfallet inte analysera om de uppgifter jag fått från ytterligt initierat håll är fullständiga. När det gäller exportordern har väl den uppgiften lämnats att man försökte rädda det hela genom att få industridepartementet att gå in, eftersom styrelsen i annat fall inte vågade ta dessa risker och att industridepartementet icke lämnade de begärda beskeden. Jag har redovisat de mycket konkreta uppgifter jag fått, och det tycker jag att det hör till ordningen att man gör.

Fru talman! Regeringens förslag till ny lag om torvfyndigheter, som behandlas i näringsutskottets betänkande 27, innebär inga större förändringar jämfört med de bestämmelser som gäller nu. Den stora skillnaden är att nuvarande ordning med dels koncessionsprövning enligt minerallagen, dels tillståndsprövning enligt naturvårdslagen ersätts med ett samlat förfarande, som också kan innehålla prövning enligt vattenlagen. Syftet är att åstadkomma en förenkling vid tillståndsprövning för utvinnande av energitorv. Minerallagskommittén har sett över reglerna för torvutvinning i syfte att föra över dessa till en särskild lag. Efter remissbehandling har regeringen gjort ändringar på ett par viktiga punkter. Det är i huvudsak proceduren, inte prövningens sakliga innebörd som ändras. Koncessionsprövning och särskild prövning enligt naturvårdslagen sammanförs till ett förfarande, som sker hos länsstyrelsen. Prövning enligt vattenlagen samordnas också delvis med koncessionsprövningen. Ersättningsfrågorna skall i förekommande fall avgöras av fastighetsdomstolen. Denna del av propositionen har föranlett motionsyrkanden. Det är fråga om dels partimotioner, dels två motioner från enskilda motionärer. Moderata samlingspartiet begär att koncessionsförfarandet för torv skall slopas från årsskiftet 1985-1986 och att det nu aktuella lagförslaget inte skall antas. Centerpartiet vill ha en del ändringar och kompletterande regler. Vpk vill att täkttillstånd enligt naturvårdslagen skall bibehållas; man vill ta bort möjligheterna till undersökningskoncession, och man vill att kommunerna skall ha koncessionsföreträde framför andra sökande. Ändringsförslagen från både centern och vpk är så pass omfattande att de skulle föranleda ett nytt lagförslag, som i så fall kunde behandlas tidigast hösten 1985. Moderaternas krav på borttagande av koncessionsförfarandet skulle i praktiken innebära att markägaren ensam skulle få bestämma om en torvmosse skulle exploateras eller inte. Man oroas över att eventuella värdeökningar på torvtäkten i framtiden inte skall tillfalla markägaren. Man borde, menar moderaterna, bilda gemensamhetsförvaltningar när det är olika ägare av en torvtäkt för att man skall få eventuellt exploateringstill stånd. Detta kan nog visa sig vara rätt svårt, om varje ägare i praktiken sitter med vetorätt mot ett sådant företag. Påpekas kan att markägarna själva får exploatera torv för energiändamål. Det är nog snarare omsorgen om markägarnas förhandlingssituation vid en eventuell exploatering av en torvmosse som har styrt moderaternas ställningstagande i denna fråga. Torvutvinning för energiändamål har knappast hittills visat upp sådan lönsamhet att den kan belastas med särskilt stora utvinningsersättningar. Det skulle snarare kunna leda till att den goda utveckling vi hittills har upplevt hämmas. Samma motiv styr nog centerns ställningstagande. Man pekar också på att vissa markägare fått ersättning utöver den som skäligen kan fordras för intrång, m.m. Undantag för små torvtäkter, som centern föreslår, är mycket svårt att tillgodose, i huvudsak beroende på gränsdragningsproblem. De olika lagar som i dag skyddar markägarens rätt till ersättning är enligt utskottsmajoritetens mening tillräckliga. Vpk vill ha kommunalt företräde för utvinning av torv. Koncession skall enligt minerallagen ges åt den sökande som är mest lämpad ur allmän synpunkt. 70 96 av hittills beviljade koncessioner ligger hos kommunala intressen, vilket tyder på att kommunerna har hållit sig väl framme. Risken att intresset avtar hos andra intressenter om man bifaller vpk:s önskemål är stor. Utskottet avstyrker därför förslaget. Risken för att naturvårdsintressena skall komma i fara har också tagits upp. Inställningen till naturvårdsfrågorna skall på intet sätt förändras vid tillämpningen av den nya lagen. Det betonas i propositionen. Länsstyrelsen skall som hittills ha skyldighet att tillvarata dessa intressen, innebärande exempelvis tillsyn av ytoch grundvattentillgång, m.m. Statens naturvårdsverk kommer som nu att få rätt att överklaga länsstyrelsens beslut om koncession. Utskottet slår fast att det absolut inte är fråga om att ge avkall på sådana krav som kommer till uttryck i naturvårdslagen. Lagförslaget syftar till att förenkla tillståndsprövningen vid utvinning av energitorv, som jag sade inledningsvis. Herr talman! Med det anförda har jag kort försökt kommentera de reservationer som är bifogade näringsutskottets betänkande nr 27. Jag yrkar avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Riksdagen har tidigare antagit en plan för vattenkraftens roll i energibalansen. Enligt denna plan skall vattenkraften bidra med 66 TWh år 1990. I fjol hävdade riksdagen att ett tillskott på 3,8 TWh bör tillföras planen för att dess mål skall uppnås. Energiministern aviserade då att hon skulle återkomma med resterande förslag till årets riksmöte. Detta har nu skett genom att energiministern framlagt den proposition som vi nu behandlar. Man kan först konstatera att energiministern inte har lyckats få med tillräckligt många objekt för att den tidigare omnämnda planen skall komma att uppfyllas helt. Speciellt gäller detta många av de föreslagna mindre objekten som av olika anledningar — ekonomiska, juridiska eller tekniska — inte kommer att genomföras. Redan i fjol föreslog vi moderater att Edänge kraftverk borde medtas i utbyggnadsplanen. Vi har i år upprepat detta yrkande. Om man gör en objektiv jämförelse med andra objekt i samma storleksordning, är det många faktorer som talar för att Edänge bör få prövas för en utbyggnad, även om projektet lokalt är kontroversiellt. Vid Edänge finns redan ett äldre kraftverk varför älvsträckan i fråga inte kan anses orörd. De naturoch miljöinvändningar som åberopas är definitivt inte starkare än vad som gäller vid all utbyggnad av projekt av denna storleksordning. En utbyggnad av Edänge ger betydande energimängd eller 119 GWh. Den energi som kommer att produceras i Edänge skall förbrukas lokalt inom området. Ledningsnät finns redan för överföring av den elkraft som kommer att produceras. En utbyggnad av Edänge kommer att ge ett jämnare och bättre vattenstånd i Ljusdalsselet. Edängeprojektet kommer att ge ett nyttigt tillskott i investeringar och arbetstillfällen i en annars svårt drabbad bygd. Ljusdals kommun har erbjudits ovanligt generösa ersättningar för projektet. Dessa och ytterligare positiva effekter av en utbyggnad av Edänge finns redovisade men är sällan framförda i den allmänna debatten. Håkan Stjernlöf kommer att senare i debatten utveckla en del synpunkter, varför jag lämnar frågan här. När man sammanväger dessa synpunkter med de uppfattningar som framförs mot en utbyggnad av Edänge har utskottet med stor majoritet beslutat att projektet skall tillföras planen. Som fallet är vid de flesta vattenkraftsutbyggnader finns i Ljusdal sedan många år en aktiv och tämligen stor opinion mot utbyggnad av Edänge. Jag har stor respekt för detta engagemang men kan också konstatera att dess primära syfte är att bevara älvsträckan Ljusdal-Laforsen. Av någon anledning har man fått den uppfattningen att om Edängeprojektet utförs kommer det att bli lättare att få igenom en fortsatt utbyggnad av vattenkraften ovanför Ljusdal, där större bevarandeintressen föreligger. Detta synsätt måste vara helt felaktigt, som jag ser det. Inget politiskt parti hävdar att Mellan-Ljusnan ovanför Ljusdal skall få prövas för en eventuell utbyggnad. Det aktiva motståndet mot Edänge har säkert stärkt denna uppfattning. I motiveringen för utskottets ställningstagande beträffande Edänge har socialdemokraterna i bostadsutskottet tagit in ett stycke på s. 10 som anknyter till vad linje 2 vid folkomröstningen anförde beträffande ägandeförhållanden av vattenkraft. Vi moderater delar som bekant inte denna uppfattning, och vi föreslår därför att detta stycke skall utgå. Jag yrkar, herr talman, därför bifall till reservation nr 6. I fjol beslöt riksdagen att Ammeråns överledning skall ingå i planen för fortsatt vattenkraftsutbyggnad. I samband därmed begärde riksdagen att regeringen skulle ge riksdagen en särskild redovisning som syftar till att klarlägga hur ekonomisk ersättning skall kunna tillföras Ragunda kommun. Energiministern anför nu i propositionen att en sådan redovisning är praktiskt taget omöjlig att göra innan vattendomstolen har behandlat ärendet. Vi moderater delar energiministerns uppfattning i denna fråga och kan alltså inte ansluta oss till utskottets skrivning i denna del. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 11 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi är nu inne på vattenkraftens roll i energipolitiken. Centerpartiet avvisar regeringens förslag om en förstudie beträffande de fyra orörda Norrlandsälvarna. Vi säger också nej till en förstudie för eventuell utbyggnad av de i den fysiska riksplaneringen skyddade älvsträckorna. Vi har uppfattningen att de FRP-skyddade älvarna skall förbli outbyggda. De fyra Norrlandsälvarna, Vindelälven, Piteälven, Kalixälven och Torneälven, skall som hittills förbli skyddade och undandras från utbyggnad av vattenkraft. Centerpartiet hävdar vidare att Hårkan och Ammeråns överledning förs ut ur den föreslagna utbyggnadsplanen för vattenkraften och att Edänge inte tillförs planen. Herr talman! Energipolitiken måste föras med fasthet och konsekvens. Det är inte minst viktigt när det gäller avvägningen mellan miljöintressena å ena sidan och vattenkraftens utbyggnad å den andra sidan, eftersom de båda intressena inte alltid är förenliga utan i många fall är klart motstridiga. Den splittring som nu råder inom regeringspartiet inger osäkerhet inför framtiden. Det är inte bara i fråga om kärnkraftens avveckling som tveksamheten och de olika uppfattningarna inom regeringspartiet kommer till uttryck. Den socialdemokratiska majoriteten i bostadsutskottet är nu beredd att köra över sin egen energiminister och föreslår att ett av våra mest kontroversiella utbyggnadsprojekt, nämligen Edänge, skall genomföras. Socialdemokraterna i bostadsutskottet går till riksdagen och kräver av sina partikolleger att de skall göra gemensam sak med moderaterna för en utbyggnad av Edänge mot regeringens vilja. Det är ganska häpnadsväckande. Vad är det som har fått socialdemokraterna i bostadsutskottet att innesluta moderaterna i sin famn? Socialdemokraterna varnar ju ofta centern för liknande närmanden, och nyss varnade energiministern Ivar Franzén här i kammaren. Jag utgår från att det innebär att riksdagens majoritet här följer de reservationsförslag som finns om att Edänge inte tillförs utbyggnadsplanen. Inte nog med att socialdemokraterna nu ingår allians med moderaterna — jag vill inte säga att den är ohelig, för sådana är numera ganska vanliga, särskilt i energipolitiken — utan de är också beredda att gå emot en mycket stark lokal opinion mot en utbyggnad av Edänge. De är beredda att köra över så tunga remissinstanser som den berörda Ljusdals kommun, naturvårdsverket, planverket och Svenska naturskyddsföreningen. Det är i fortsättningen ingen mening med att ha kvar ett remissförfarande, om man inte tar någon hänsyn till remissopinionens synpunkter. Fyra gånger har t.ex. kommunfullmäktige i Ljusdals kommun sagt nej till en utbyggnad av Edänge kraftverk. Vad är det som gör att socialdemokraterna är beredda att sätta demokratin ur spel på detta sätt? I betänkandet anges kraftekonomiska och sysselsättningsmässiga aspekter som skäl. Socialdemokraterna är tydligen beredda att offra miljön och demokratin för kraftekonomiska intressen. Vad är det som har fått socialdemokraterna att ömma så hårt för kraftbolagens ekonomi just här och nu att de är beredda att riva upp riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen? I vattenkraftberedningen har Oskar Lindkvist och Roland Brännström, båda socialdemokrater, sagt nej till en utbyggnad av Edänge, därför att de inte har ansett att det är rimligt att riva upp riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen. Man måste fråga sig vad det är som har lett Oskar Lindkvist fram till denna kovändning och diametralt motsatta uppfattning mot tidigare. Vi har från centerns sida hela tiden sagt nej till en utbyggnad av Edänge. Det står vi fast vid. Vi kan nu som tidigare inte anse det rimligt att riva upp riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen för att få en utbyggnad till stånd. Att den aktuella älvsträckan omfattas av den fysiska riksplaneringen innebär ju att just bevarandevärdet är så högt. Det är således enligt vattenlagen otillåtet att bygga ut Edänge. Projektet prövades enligt vattenlagen 1979 och avslogs vid den tidpunkten av den dåvarande regeringen. Vi hävdar nu som tidigare att miljöpåverkan är så stor att en utbyggnad inte kan motiveras. Den sträcka av Ljusnan som nu är aktuell är från miljösynpunkt en av de värdefullaste i den här delen av Norrland. Gammalt kulturlandskap smälter här ihop med naturlandskapet. Vi kan inte medverka till att detta landskap nu skall översvämmas och försumpas. Vi menar också att det finns alternativa sätt att nå den sysselsättningseffekt i det aktuella området som man är ute efter genom en utbyggnad av Edänge. Detta är tydligen också den bedömning som regeringen har gjort men som den socialdemokratiska majoriteten i bostadsutskottet nu går emot. Edänge borde alltså inte byggas ut. Den fysiska riksplaneringen styr ju också all annan planering i detta område. Det gäller planeringen för markanvändning och jordbruksnäringen. Lantbrukare och företagare har sedan 1980 investerat 3,5 milj.kr. för framtiden i det aktuella området. Dessa planer omkullkastas nu. Det innebär att långsiktiga försörjningsoch bevarandeintressen samt varaktiga jobb får stryka på foten för mer kortsiktiga intressen. Det kan vi inte acceptera. Långsiktigt håller inte heller sysselsättningsargumentet för en utbyggnad av Edänge. Rolf Dahlberg förde in ytterligare ett argument i debatten, nämligen att Ljusdals kommun har erbjudits ganska generösa ersättningar för detta utbyggnadsprojekt. Jag noterar med tillfredsställelse att majoriteten av kommunpolitikerna i Ljusdals kommun inte är beredd att sälja sin närmaste bygds mijö för kortsiktiga ekonomiska intressen. Inte heller vi från centern är beredda att göra en sådan affär. I reservationerna 3 och 9 till bostadsutskottets betänkande 25 har vi motiverat varför Hårkan och Ammeråns överledning inte bör föras till planen. Också det är två ställningstaganden som vi följer upp från tidigare behandling här i kammaren av vattenkraftsutbyggnaden. Beträffande Hår kan har en övervägande majoritet av remissinstanserna avstyrkt en utbyggnad. Bl. a. har älvsträckan genom sitt läge nära Östersund stor betydelse för fisket och kulturminnesvården. Vi delar remissinstansernas uppfattning på dessa punkter och menar att Hårkan bör tas ur planen. Ammeråns överledning berörs i reservation 9. Ammerån, som i dag är helt outbyggd, har bedömts vara en av de mest skyddsvärda älvsträckorna i hela landet. Vattenkraftberedningen konstaterade så sent som 1983 att projektet medför konflikter mellan motstående intressen. Ammerån är den kalkrikaste älven i landet och är därmed det vattendrag som längst kan motstå försurningen. En klar osäkerhet om minimitappningen råder. Därmed råder också osäkerhet om och risk för att oersättliga miljöoch naturvärden skall gå till spillo. Den risken är vi inte beredda att ta, allra minst då kraftbolagen redan i dag förfogar över 96 90 av vattendragen i Ragunda kommun. Jämtlands län är hårt exploaterat när det gäller vattenkraften över huvud taget. En ytterligare utbyggnad skulle allvarligt motverka den satsning på turism och rekreation som nu görs både centralt och regionalt. Turismen får allt större betydelse från näringsoch sysselsättningssynpunkt. För Jämtlands län är den särskilt viktig. Turistnäringen bör därför inte riskeras för ett projekt som Ammeråns överledning. Vi avvisar därför projektet. Herr talman! Centerns förslag om att Hårkan och Ammeråns överledning förs ut ur den föreslagna planen och att Edänge inte förs dit innebär inte, som energiministern inledningsvis i den här debatten försökte göra gällande, att centern säger nej till allting. Vi tillstyrker en plan för vattenkraftens utbyggnad med 2,5 TWh, vilket vi anser är tillräckligt för att ge planen en erforderlig omfattning. Vår bedömning av det totala energibehovet för framtiden och vattenkraftens andel därav framgår också av den avvikande mening som fogats till bostadsutskottets yttrande till näringsutskottets betänkande nr 30, vilket nu också behandlats här. Centern har hittills inte haft anledning att frångå dessa bedömningar, något som ju också framgått av dagens debatt. Faktum kvarstår: energibehovet har blivit betydligt mindre än vad som i tidigare prognoser har antagits. Tidigare beräknades behovet av energi öka, men i stället minskar nu behovet. Herr talman! Det finns därför välgrundade motiv för att Hårkan och Ammeråns överledning tas ur planen och att Edänge inte förs till planen.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

Herr talman! Det måste bli ett stopp för den hänsynslösa rovdrift som bedrivs eller planeras på våra kvarvarande outbyggda älvar och skyddsvärda älvsträckor. Vår generation och tidigare generationer har redan exploaterat så mycket av den rikedom som våra forsande vatten representerar att vi måste lämna det som återstår till kommande generationer. Det är bara en mindre del av de mäktiga fall och forsar, som har varit levande inslag i många landskap, som alltjämt dånar och brusar. Den miljö som har funnits i våra älvdalar har skövlats vid utbyggnader, och det som finns kvar i dag är i många stycken unikt och måste bevaras. Vi i folkpartiet avvisar därför, herr talman, alla förslag om studier som har till syfte att i framtiden exploatera någon av våra fyra orörda älvar eller andra värdefulla älvsträckor. Torne älv, Kalix älv, Pite älv och Vindelälven skall förbli orörda, och samma skall gälla för de älvsträckor som en gång undantagits. Hugo Bergdahl har tidigare i debatten fört fram detta folkpartiets krav. Vi måste äntligen få ett svar så att det blir slut på denna olidliga ovisshet och rädsla som de som bor vid hotade älvar eller älvsträckor tvingas leva i. Det är en rädsla som delas av alla dem som med djupt engagemang kämpar för att väcka opinion, så att vi kan få behålla den sista oförstörda naturen i vårt land. Den proposition som vi nu behandlar är vad gäller vattenkraften ett resultat av ett dåligt förslag och ett beklagligt beslut förra året. Vi i folkpartiet slog vid det tillfället fast att den plan för utbyggnad av vattenkraften som statsrådet Birgitta Dahl då lade fram hade stora brister. Vi avvisade flera av de förslag till utbyggnad av skyddsvärda älvsträckor som förelåg och gick emot förslaget, som gav statsrådet möjlighet att återkomma med en plan för utbyggnad på ytterligare 0,8 TWh. Vi anförde då och vi hävdar fortfarande med skärpa att älvutbyggnadsepoken skall vara slut och att det som riksdagen vid flera tillfällen tidigare slagit fast, att utbyggnadsnivån för vattenkraften skall motsvara en årsproduktion om 66 TWh, skall ligga kvar. Riksdagen bör nu genom ett uttalande slå fast att denna nivå är den slutgiltiga för vattenkraftens roll i energiproduktionssystemet. Vi i folkpartiet anser också att de genom den fysiska riksplaneringen undantagna älvarna och älvsträckorna skall skyddas för all framtid. Eftersom man redan med företagna utbyggnader klarar målet och med de okontroversiella utbyggnader, som planeras och kan komma i fråga, har goda marginaler är det oacceptabelt att över huvud taget diskutera den tilläggsplan som nu givit till resultat att nya övergrepp föreslås. Ett sådant övergrepp är den föreslagna utbyggnaden av Edänge i Mellanljusnan. Förslaget är allvarligt både med anledning av vad det innebär för Edänge och bygden runt Ljusnan och därför att det ifrågasätter trovärdigheten i svensk miljöpolitik. Socialdemokrater och moderater har genom att gå samman om förslaget om en utbyggnad skjutit ett grundskott mot den svenska miljöpolitiken — detta på grund av att man måste ändra besluten enligt den fysiska riksplaneringen. När vi i mitten av 70-talet beslöt undanta de delar av vårt land som var av störst betydelse för miljön från exploatering var detta ett viktigt beslut. Då nu moderater och socialdemokrater föreslår att man skall strunta i riksplanen, är det helt orimligt. Man kan inte ena stunden besluta att något är oersättligt och värt att bevara för att sedan, när andan faller på, upphäva beslutet. Man kan, genom större insikt i vad vi är på väg att mista, tillföra skyddsvärda områden till planen — däremot inte tvärtom. Det som nu är kvar och skydda blir än värdefullare ju större del av våra samlade rikedomar som har offrats. Herr talman! Jag återkommer till frågan om Edänge men vill först beröra en del av de förslag om utbyggnad som vi i folkpartiet redan i våras motsatte OSS. Beträffande Klippen i Umeälven avvisades detta projekt av folkpartiregeringen 1979. Miljöskadorna bedömdes den gången alltför stora för att en utbyggnad skulle medges. Då inga skäl finns för ett ändrat ställningstagande skall förslaget avvisas. Det är för övrigt orimligt att genom upprepade ansökningar återkomma med projekt som både vattendomstol och regering sagt nej till. På samma sätt kommer en utbyggnad av Fliseryd i Emån att ge till resultat stora skador på miljön. Ett av de argument som framfördes förra året, nämligen de negativa konsekvenser som kommer att uppstå för fisket, kvarstår. Vi föreslår därför ett riksdagen skall besluta att Klippen och Fliseryd utgår ur planen. Av den naturrikedom som forsande vatten innebär har Jämtlands län till våra gemensamma behov satsat omkring 85 26 av vad man har där uppe. Det är därför helt förklarligt att man i länet nu anser att det återstående skall användas för rekreation, skall skapa möjlighet till satsningar på turism och fiske och utnyttjas för hjälp till en bibehållande av en god miljö. Vi i folkpartiet har nu, liksom i våras, yrkat att det beslut som i våras röstades igenom av moderater och socialdemokrater och innebär att Hårkan i Indalsälven tillförs planen skall ändras. Frågan om Ammeråns överledning är åter aktuell. Det är beklagligt att förslaget ens har lagts fram. Ammerån har, såsom landets kalkrikaste älv, en stor betydelse i kampen mot den pågående försurningen och måste därför skyddas. De vid tidigare riksdagsbehandling framförda invändningarna mot utbyggnad som kom från bl.a. fiskeristyrelsen, naturvårdsverket, riksantikvarieämbetet och Älvräddarnas samorganisation, kvarstår. Vi påtalade också då de försök att genom dimridåer, bestående av löften om ekonomisk kompensation till Ragunda kommun, dölja det stora övergrepp som en överledning skulle innebära. Vi framhåller även denna gång att den återstående oförstörda miljön inte kan värderas och inte kan bli föremål för köpslående. Ammeråns överledning måste utgå ur planen. Vi har från folkpartiet, centern och vpk även i ett särskilt yttrande vänt oss mot att man nu i förslaget benämner Ammerån Ammersån. Det kan synas som en bagatell, men vi tycker att vid alla tvister om namn måste man ta stor hänsyn till den lokala befolkningens uppfattning om vad som är gällande namn. Jag vill till kammaren vidarebefordra en kommentar angående det nya namnet, som jag fick av en partivän till mig som är bosatt däruppe. Han sade: Låt dem besluta om överledning av Ammersån, det rör inte oss, vi har inget vatten med det namnet. Häruppe har vi Ammerån, och den önskar vi bevara. Så bör också ske. Vi yrkar tillsammans med centern och vpk att Ammeråns överledning skall föras ur planen. Herr talman! Jag har i min inledning talat om människors oro, rädsla och ängslan inför hotet om att deras miljö helt ödeläggs. Jag har också talat om att det finns risk att den svenska miljöpolitiken tappar sin trovärdighet. Ingenstans kan detta åskådliggöras tydligare, och ingenstans är hotet större än i Mellanljusnan. Redan 1971 började kampen mot exploateringsintressena där. Regeringen fick den gången genom en retroaktiv lagstiftning möjlighet att pröva förslag om utbyggnad av Ljusnan, och man sade nej. Den nu aktuella älvsträckan har ett så högt bevarandeintresse att man beslutade att den skulle omfattas av riktlinjerna för den fysiska planeringen. Det här borde räcka, och det borde vara uteslutet att över huvud taget föra fram frågan om utbyggnad. Trots detta har Edänge kraftverk prövats enligt vattenlagen. Eftersom projektet strider mot allmänna planeringssynpunkter, är det otillåtet enligt vattenlagen. Ansökan om utbyggnad avslogs också av folkpartiregeringen år 1979. Vid föregående års behandling av fortsatt vattenkraftsutbyggnad uttalade Ljusdals kommun, liksom man gjort vid tidigare tillfällen, att Mellanljusnan även i fortsättningen borde ingå i de genom FRP-riktlinjerna skyddade älvsträckorna. Projektet Edänge ingick inte heller vare sig i vattenkraftsberedningens förslag 1983 eller i årets eller förra årets förslag till plan. Oron har dock ändå funnits bland människor, och vi kan nu konstatera att oron var befogad. Man visste där uppe att moderater och socialdemokrater länge agiterat för en utbyggnad av Mellanljusnan. Trots att regeringen i energipropositionen sade nej till utbyggnaden, bl.a. för att inte köra över Ljusdals kommun, har socialdemokrater och moderater i utskottet nu föreslagit en ändring av FRP-riktlinjerna och att Edänge skall tillföras planen. Hela historien är befängd. Man visar med sitt handlande ett förakt för alla miljöintressen. Man tycks anse att den fysiska riksplanen för miljöskydd bara är ett papper som man river i strimlor den dag industrin och Byggnadsförbundet kommer med sina påtryckningar. Det har heller knappast någonsin så klart framgått vad de berörda i den hotade bygden tycker. Människor har uttalat sig kraftfullt i bygden runt Mellanljusnan. Vad värre är, är att man även här från de ansvariga för förslaget fört in tanken på att man genom ekonomisk ersättning skall ge kompensation för den skövlade naturen. Det måste med skärpa framhållas, och har också gjorts från dem som kämpar för sin älv, att miljön inte är till salu. Hur skall man kunna sätta ett pris på oersättliga kulturminnen, eller på att ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet förstörs? Vad skall det kosta att tysta Edeforsen och Edängeforsen för all framtid? Vilket är priset för att byar där människor lever och verkar dränks? Vilket pris har djurarter som hotas genom de förändringar som uppstår? Kan man någonsin sätta ett belopp som ersätter att den världsunika floran för alltid spolieras? Hur cyniska får beslutsfattare vara när de handskas med oersättliga värden? Det är naturligtvis av stort intresse vad statsrådet Birgitta Dahl säger om de förändringar som bostadsutskottets moderater och socialdemokrater gjort i och med behandlingen av propositionen. Finns det något som förändrats sedan propositionen väcktes? Tvärtom! Min uppfattning är att det motstånd som var väl känt och redovisades i förslaget nu fått en så massiv omfattning, att det betyder ett klart övergrepp om riksdagen bifaller utskottets förslag. Den kraftiga opinionsyttring som skett gör det nästan överflödigt att här upprepa alla argument. Ingen kan ha undgått höra vad som framförts. Tydligen har bara riksdagens socialdemokrater och moderater helt tappat förmågan att lyssna. Särskilt anmärkningsvärt är detta naturligtvis när det bland motionärerna finns förtroendevalda från Gävleborgs län. Eftersom inga ansträngningar får lämnas oprövade som kan innebära att kammarens beslut blir ett annat än det som bostadsutskottets majoritet, bestående av socialdemokrater och moderater, föreslår, vill jag ändå nämna några av de starkaste skälen; listan kan bli mycket lång. Mellanljusnan som ligger så nära den del av Sverige där vi nu befinner oss att vi snabbt kan nå den med tåg är en fem mil lång, hittills outbyggd, älvsträcka i Ljusnan. Även om sträckan är begränsad ryms där en mycket varierande ekologi. Man har under senare tid upptäckt en världsunik flora, s.k. Ävjebrottsvegetation, vars växtplatser skulle spolieras vid en utbyggnad. Högst upp består naturen närmast av vildmark, och älven tar sig sedan genom en serie forsar och lugnvatten ner mot områden med jordbruk. En utbyggnad av de sydligaste forsarna skulle få en katastrofal inverkan på miljön. Statens naturvårdsverk har slagit fast: ”Om Edängeområdet exploateras förlorar Mellanljusnan en från kulturellt-vetenskaplig synpunkt viktig del. Ett för landet representativt men samtidigt unikt storälvslandskap stympas. Ett numera sällan iakttagbart samspel mellan naturgeografiska och kulturbetingade processer avbryts och ersätts av statiska och konstlade förhållanden.” Många värdefulla kulturhus, härbren och torp finns i området, varför det vore en stor skada för kulturminnesvården om utbyggnaden kom till stånd. De sociala konsekvenserna skulle bli betydande. Genom att stora ytor av åkermark och skogsmark antingen sätts under vatten eller genom försumpning blir obrukbara kommer en mängd arbetstillfällen att gå förlorade. Detta antal står inte alls i proportion till det antal arbetstillfällen av mycket övergående karaktär som skapas genom att man exploaterar forsarna. Oron för att ett beslut om utbyggnad nu öppnar vägen för att man på sikt förstör hela Mellanljusnan är också uttalad och befogad. Rolf Dahlberg sade i sitt inlägg att inget parti lagt fram sådana förslag. Ett studium av vattenkraftsutbyggnaden ger bevis på att sådana förslag kommer efter en påbörjad utbyggnad. Dessa synpunkter och fakta ligger naturligtvis till grund för det massiva motstånd som finns i den berörda bygden och från alla naturvårdsintressera de runt om i vårt land. Herr talman! Det står helt klart att denna dag, den 3 juni, blir den dag då man kan konstatera att när moderater och socialdemokrater vill exploatera ett område gäller inte det skydd vi en gång beslutat för vår gemensamma framtida miljö. Vi är från folkpartiet helt entydiga. Den fysiska riksplaneringen, som en gång gav Mellanljusnan ett skydd, måste gälla. Förslaget att Mellanljusnan skall tillföras planen och byggas ut måste med kraft tillbakavisas. Birgitta Dahl sade i sitt inledningsanförande att vi har kommit långt för att klara vår miljö från förstörelse. Hon sade bl.a. att vi kan hela sår i naturen, rena luft och vatten. Ett måste dock slås fast. En utbyggd älv kan aldrig återställas. De såren är eviga. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 3, 5, 7, 9 och 10.

Herr talman! Bostadsutskottets socialdemokrater och moderater vill lämna öppet för en vattenkraftsutbyggnad som går utöver den som det rått en bred politisk enighet om och som bl.a. kom till uttryck i vattenkraftsberedningens förslag. På avgörande punkter går majoriteten nu emot tre av riksdagspartierna — centern, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna. Det är svårt att tro på allvaret i upprepade deklarationer från socialdemokraterna om att en förutsättning för genomförande av energipolitiken förutsätter en bred politisk enighet. En bred politisk enighet borde faktiskt förutsätta att fler än två av riksdagspartierna står bakom de förslag som man lägger fram. När socialdemokraterna i bostadsutskottet nu går tillsammans med moderaterna och tvärtemot sin egen regering föreslår utbyggnad av Edänge och förstör Mellanljusnan för all framtid, tycker jag att måttet verkligen är rågat. Socialdemokraternas och moderaternas utbyggnadsförslag är ett svek gentemot alla de krafter som under tio femton års tid gemensamt arbetat för att skapa en så bred politisk enighet som möjligt för att rädda Ljusnan. De enda som kan känna sig nöjda med förslaget är kraftindustrin och moderata samlingspartiet. Läget beträffande vattenkraftsutbyggnaden kommer på det här sättet att försvåras och förvärras, och risken är nu att en satsning på modernisering och ombyggnad av befintliga kraftstationer, på effektutbyggnader för att få ut mer av vattenkraften och på nyutbyggnad av i stort sett okontroversiella projekt kommer att försvåras. Den höjda utbyggnadsnivån försvårar också avvecklingen av kärnkraften, eftersom den ökar Sveriges elberoende. 3,5 TWh skall ju byggas ut, samtidigt som kärnkraften är i full produktion. Energiminister Birgitta Dahls argument som hon använt ibland — att utbyggnaden skall ses som ett led i kärnkraftsavvecklingen — är därför enligt min mening missvisande. Det är varken särskilt modigt eller kraftfullt att lägga fram förslag som klart äventyrar bevarandet av värdefulla kvarvarande älvsträckor och på nytt skapar stor oro och osäkerhet bland hundratusentals människor i våra älvdalar som invaggats i förhoppningar om att få lugn och ro under den närmaste tioårsperioden. Fortfarande råder stor osäkerhet om den plan som behövs för att uppnå ett uppsatt mål om 66 TWh per år. Ingenting har egentligen framkommit som motsäger vad Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, i tidigare utredningar sagt — att det troligen inte behövs något ytterligare tillskott för att uppnå 66 TWh per år. Tvärtom finns det skäl att påstå att SMHI:s bedömning är i underkant. SMHI har nämligen i sina beräkningar använt dagens verkningsgrader i vattenkraftverken, och de är onödigt låga på grund av att vattenkraften för närvarande körs som toppkraft. Det innebär att kraftverken ”gasar och bromsar” betydligt hårdare för att anpassas till den växlande konsumtionen, jämfört med när vattenkraftverken på 1960-talet kördes som baskraft till industrin. Vid körning som baskraft kan man uppnå en jämn och hög verkningsgrad i vattenkraftverken. Mycket talar för att elvärmen avvecklas samtidigt med kärnkraften, åtminstone i huvudsak. Därigenom skulle vattenkraften åter bli en baskraft i det svenska elkraftssystemet och verkningsgraden i kraftverken öka. Elproduktionen ökar därmed sannolikt med några TWh utöver SMHI:s beräkningar. En slutsats av den rådande osäkerheten och oenigheten om det man kallar normalårsproduktionen vid landets vattenkraftverk är att detaljerade uppgifter om denna inte kan läggas till grund för en ytterligare utbyggnad av vattenkraften. Därför är det heller inte rimligt att på så lös grund dra slutsatsen att det behövs produktionstillskott utöver de 2,5 TWh som vattenkraftsberedningen kom fram till. Av detta följer också att det — som vpk föreslår — bör vara möjligt att undanta ett antal utbyggnadsprojekt och ta hänsyn till de oersättliga naturoch miljövärden som finns i helt eller delvis outbyggda älvar och älvsträckor. Herr talman! Grundvalen för den framtida elförsörjningen är, liksom tidigare, vattenkraften. Det tidigare uttalade målet om 66 TWh kan uppnås genom de förslag som vpk har framfört i sina motioner. De i 1977 års beslut rörande den fysiska riksplanen undantagna, hittills outbyggda, fyra huvudälvarna måste också i framtiden fredas från exploatering. Detsamma gäller de i det beslutet och i senare beslut innefattade älvsträckor som också harstort bevarandevärde. Vpk har avvisat förslaget om projekteringsarbeten före år 1990 som berör FRP-skyddade älvar och älvsträckor. Bostadsutskottets majoritet — utom socialdemokraterna — har nu understrukit att de fyra huvudälvarna måste bevaras. När det gäller övriga enligt samma, tidigare fattade, beslut rörande den fysiska riksplanen — FRP riktlinjerna — undantagna älvsträckor vill emellertid inte moderaterna vara med längre. De har i en reservation, nr 44, utvecklat sina uppfattningar. Det är enligt min uppfattning ganska ologiskt att moderaterna inte längre vill gå emot den aktuella förprojekteringen. Det är ologiskt mot bakgrund av att ställningstagandena beträffande vilka älvar och älvsträckor som undantagits i stort sett grundar sig på samma beslut och ställningstagande från riksdagen. Om det är så, att man anser att de fyra huvudälvarnas bevarande är så värdefullt — och det är värdefullt — att man inte ens vill börja med förprojektering, då borde det vara lika angeläget att låta bli det när det gäller andra älvsträckor, som på samma sätt har undantagits enligt tidigare beslut. Riksdagen behandlade våren 1984 en proposition om fortsatt vattenkraftsutbyggnad. Regeringens förslag innehöll en plan på ca 3,8 TWh, dvs. man hade en marginal på 1,3 TWh för att uppnå en utbyggnad med 2,5 TWh. Under fjolåret redovisade vpk en plan för hur en vattenkraftsproduktion om ca 66 TWh/år kunde uppnås, vilka projekt en sådan plan borde omfatta och vilka projekt som borde komma till utförande. Regeringen har nu återkommit med samma förslag till omfattning av planen och grundar sina utbyggnadsförslag på denna plan. Vpk vidhåller den tidigare omfattningen av planen —-3,0 TWh - som fullt tillräcklig för att uppnå en utbyggnad med 2,5 TWh/år. Vpk:s tidigare föreslagna plan för fortsatt vattenkraftsutbyggnad är alltjämt aktuell, liksom motiven för undantag för resp. utbyggnad av enskilda objekt. Det synes nu stå helt klart att något produktionstillskott utöver de 2,5 TWh som vattenkraftsberedningen kom fram till inte behövs, vilket innebär att vpk:s tidigare bedömningar kvarstår. De kontroversiella objekten behöver alltså inte byggas ut. Vpk har nu, jämfört med propositionens förslag till plan omfattande ca 3,8 TWh, en rad förslag till förändringar i en plan som omfattar ca 3 TWh. Jag hänvisar till reservation 4 till bostadsutskottets betänkande 25 och nämner bara några av dessa projekt. Bland de projekt som enligt vad vi föreslår skall utgå ur planen finns Råneälven, Klippen i Umeälven, Meåforsen, Hårkan, Ammeråns överledning, Hamre i Ljusnan, Hallstahammar i Kolbäcksån, Fliseryd i Emån samt Värsjö och Mangen-Viggen i Klarälven. Att dessa objekt skall utgå ur planen innebär ett bortfall på 1 349 GWh. Vi har då föreslagit projekt som skall föras till planen. Bland dem kan vi nämna Krångede, Klarälven -— tillsatsaggregat vid flera kraftverk — och Edeforsen i Ljusnan. Jag vill också hänvisa till den förteckning över dessa objekt som finns i reservation 4 till bostadsutskottets betänkande.

Vi får alltså ett litet överskott i förhållande till de 3 TWh som vi har talat om. För att en önskvärd satsning på effektiviseringar skall komma till stånd föreslår vi också att dispens från produktionsavgiften på vattenkraft skall beviljas under en treårsperiod efter effektiviseringen för det ombyggda kraftverket. Då det gäller minikraftverk har regeringen nu i sitt förslag plussat på från 200 till 400 GWh, och vi i vpk har anpassat oss till denna nivå från de 500 GWh som vi hade i planen under fjolåret, eftersom bl.a. konsekvenserna för fritidsfisket var oklara då det gällde våra förslag. I fråga om ospecificerade effektiviseringar föreslås det i propositionen att 350 GWh skall tas till planen, och vi föreslog i fjol från vpk:s sida 250 GWh i vardagsrationaliseringar. De 100 GWh som skiljer kan vi föra till kategorin små effektiviseringar som ger litet tillskott per projekt. Från vår motion räknar jag bara som exempel upp Rengård, Bålforsen och Bjurfors nedre. Vi har angivit ett tiotal projekt på tillsammans 85 GWh. Vi har utelämnat posten vardagsrationaliseringar samt de här omnämnda projekten i vpk:s aktuella plan, eftersom de måste anses kunna inrymmas i den plan som regeringen nu har föreslagit. Dessutom ger de nya aggregaten i Vargfors och Gallejaur ett energitillskott som troligen är i storleksordningen 15 GWh. Vi får alltså ett tillskott på 100 GWh totalt utöver de vardagsrationaliseringar som vi tidigare räknat med. Summan av detta, herr talman, blir att vpk:s effektiviseringsförslag från i fjol sammanlagt överensstämmer nästan exakt med vad energiministern nu räknar med som realistiskt, och det tycker vi är bra. Vi har i stora stycken kommit till samma uppfattning beträffande möjligheterna. Under den allmänna motionstiden i år och i anslutning till den proposition som vi nu behandlar har vi väckt flera motioner om vattenkraften. Motionerna kommer att kommenteras av andra vpk-ledamöter. Vi har en motion om vattenkraftsutbyggnaden i Gävleborgs län, där vi föreslår att Edänge i Mellanljusnan och Hylströmmen i Voxnan inte skall få exploateras för vattenkraftsutbyggnad. Vidare föreslås en alternativ plan för vattenkraftsutbyggnad i Gävleborgs län, som skulle motsvara ett par hundra årsarbeten mera än vad en utbyggnad av Edänge och Hylströmmen tillsammans skulle innebära. Nu är inte Hylströmmen aktuell i det här sammanhanget. Jag vill understryka att jag är medveten om detta. Vi har ändå föreslagit att man bör göra ett uttalande om att Hylströmmen skall undantas från utbyggnad. I en annan motion, beträffande produktionsavgift på vattenkraft, föreslår vi en höjning av produktionsavgiften på äldre vattenkraftverk med en installationseffekt på över 1,5 MW. Den höjda avgiften skall gå tillbaka till de regioner där de berörda vattenkraftverken finns, och särskilda fonder skall inrättas för dessa produktionsavgifter. Paul Lestander kommer att kommentera detta, medan Bertil Måbrink kommer att uppehålla sig vid bl.a. Edänge i Mellanljusnan. Senare kommer Björn Samuelson att kommentera ett par mycket kontroversiella utbyggnadsprojekt, där opinionen mot utbyggnaden har blivit allt starkare. Det gäller dels Strängsforsen, dels Mangen-Viggen i Klarälven. Som bekant har vi också motionerat om att Ammeråns överledning till Gesunden — Indalsälven — inte skall få komma till stånd utan undantas från utbyggnad. Jag vill, herr talman, säga några ord beträffande speciellt Ammerån. Alltsedan frågan om ombyggnaden och tillbyggnaden av de fem kraftstationerna i Indalsälven nedströms sjön Gesunden aktualiserades för några år sedan har kraftbolagen försökt att göra förbättringar och effektiviseringar, oberoende av en överledning. Orsaken till detta har varit och är helt klar — ekonomiska vinstintressen från kraftbolagens sida. Allteftersom tiden har gått har det emellertid framkommit allt starkare skäl mot en överledning från nedre delen av Ammerån till Gesunden. En bred majoritet i vattenkraftsberedningen gjorde överväganden som egentligen talade emot en överledning. En enig expertis har framhållit att en överledning av Ammerån innebär att den blir förstörd nedströms överledningen och att detta inte går att klara med föreslagna minimitappningar. Mina riksdagskolleger Agne Hansson och Kerstin Ekman har tidigare berört detta och andra sakskäl, och jag kan därför inskränka mig till att instämma i deras uttalanden på denna punkt. När vpk har föreslagit att riksdagen bör uttala att Ammeråns överledning inte bör komma till stånd är detta i linje med den mycket breda opinion som vill slå vakt om de omistliga värden som finns i Ammerån. En överledning skulle på sikt vara en förlust även av arbetstillfällen i kommunen, bl.a. då det gäller turismen. Kraftbolagens intresse av att få ut största möjliga vinst har redan tillgodosetts alltför mycket då det gäller våra kraftverkskommuner, inte minst beträffande Ragunda kommun. Det är dags att ge tillbaka något till kommuner, som nu behöver viss ekonomisk hjälp, utan att de skall behöva offra det sista av levande vattendrag. Ammerån är, enligt en enig opinion bland de människor som berörs, inte till salu. Herr talman! Jag skall sluta med att göra ett par kommentarer till vad som sagts i debatten av ett par talare. Först gäller det energiministern. Hon sade att det är oansvarigt att säga nej till olika alternativ i energipolitiken. Jag håller med henne. Men det kan absolut inte gälla för vpk:s vidkommande — om nu uttalandet skulle vara riktat mot vårt parti. Vi har inte sagt nej. Tvärtom har vi under senare år hela tiden som energipolitiken har varit föremål för diskussion sökt bidra till olika alternativ. Vi har t.ex. kommit med olika förslag då det gäller alternativ i energipolitiken, i syfte att så snabbt som möjligt kunna avveckla kärnkraften. Birgitta Dahl frågar vad det är man är rädd för då det gäller förstudierna. Ja, erfarenheterna avskräcker helt enkelt. Det finns rätt många exempel på hur man har gjort förstudier och projekteringar av olika slag. Sedan har man bl.a. med hänvisning till de stora kostnader som varit förenade med arbetet sagt att så mycket pengar lagts ned att det vore dumt att inte fortsätta. Men det avgörande argumentet tycker jag ändå är att det inte behövs några förstudier. Det råder ingen brist på elenergi och det är angeläget att bevara de älvsträckor som finns kvar. Sedan säger Birgitta Dahl att det finns olika meningar beträffande Edänge. Ja, vi vet det. Å ena sidan finns det en överväldigande majoritet som är emot en utbyggnad av Edänge och som inte vill förstöra Ljusnan. Å andra sidan finns det de som tror — i stort sett gäller det Hälsingekraft och ett antal människor — att man måste bygga ut för att klara jobben och elförsörjningen. Det är synd att propagandan har varit sådan att människorna tror att man är tvungen att bygga ut både för att klara elförsörjningen, trots att det inte råder någon brist på el, och för att klara jobben, trots att det finns andra realistiska alternativ som t.o.m. ger fler jobb. Rolf Dahlberg säger att Edänge bör få prövas, för där finns redan ett kraftverk. Jag känner inte till att det finns något kraftverk i Edänge. Förmodligen tänker Rolf Dahlberg på Edeforsen, som vi föreslår skall byggas ut. Det råder nämligen stor samstämmighet i bygden om att Edeforsen bör byggas ut, bör effektiviseras. Den energi som produceras förbrukas lokalt, säger Rolf Dahlberg. Men vi vet ju alla att energin går över det stora nätet och att det är omöjligt att säga att det som produceras på en plats används just på den platsen. Vad som är avgörande är att det inte råder någon brist på elström vare sig uppe i Rolf Dahlbergs hemtrakter och i området kring Ljusdal eller någon annanstans i vårt land. Följaktligen behöver man inte föra ett sådant resonemang. Till sist: Miljöförstöringen blir inte större än den blir för andra projekt, säger Rolf Dahlberg. Ja, det är möjligt att det finns projekt som har diskuterats och som t.o.m. skulle kunna innebära en större miljöförstöring. Men ett sådant resonemang kan absolut inte utgöra något argument för att förstöra Mellanljusnan. Jag yrkar bifall till reservationerna 10 och 45 i näringsutskottets betänkande 30 och till reservationerna 2, 3, 4, 5, 9 och 10 i bostadsutskottets betänkande 25.

Herr talman! Till bostadsutskottets betänkande nr 25 har fogats elva reservationer och fyra särskilda yttranden. I förhållande till utskottets betänkande 1983/84:30, som behandlades i kammaren den 5 juni 1984, har antalet reservationer mer än halverats. Det kan inte tydas på annat sätt än att debatten om vattenkraftsutbyggnaden har gått in i ett lugnare skede. Naturligtvis finns det inbyggda motsättningar när det gäller enskilda projekt. Men med den reservationen kan det slås fast att vattenkraftsberedningens betänkande har visat sig ha en stark livskraft. Jag nämner detta därför att partierna över lag hävdar — även om man slirar med logiken — att man alltjämt står på den grund som utformades av vattenkraftsberedningen och som sedan fullföljts av regeringen i de aktuella propositionerna. Den här gången är reservationerna av i huvudsak två slag. De krav som fanns med redan 1984 återkommer nu. Som ledamöterna i bostadsutskottet erinrar sig tog vi god tid på oss vid ärendebehandlingen. När nu dessa krav återkommer — krav som utskottet för ett år sedan avvisade — har ärendena inte tillförts något som tidigare var okänt. Det är samma motivering, det är samma text, samma argument och till stora delar samma anföranden som 1984. Men det finns också andra inslag i reservationerna. Det gäller Ammerån, och det gäller Edänge. Vi har redan hört en del argument mot dessa båda föreslagna projekt. För ordningens skull vill jag så här inledningsvis yrka avslag på samtliga reservationer som fogats till bostadsutskottets betänkande. Låt mig nu ta upp några av argumenten och då först beträffande Ammerån eller — som det skrivs i propositionen — Ammersån. Utskottet beslöt 1984 att delvis — och detsamma gäller nu — göra en annan bedömning än regeringen. Det gäller inte frågan om Ammeråns överledning skall ingå i planen; det har riksdagen redan sagt ja till. Vad det gäller är att enligt bostadsutskottet vissa viktiga förutsättningar skall infrias av kraftföretagen gentemot kommunen som ett villkor för projektets genomförande. Ur regeringens proposition 1983/84:160 vill jag citera följande: ”Redan på planeringsstadiet bör kraftföretagen samarbeta med kommunerna på orten. Det har glädjande nog några kraftföretag redan tagit initiativet till.” Naturligtvis skall det vara så. Men samarbetet mellan kraftföretagen i Ammerån och Ragunda kommun har med de förutsättningar som bostadsutskottet klargjorde sin alldeles särskilda betydelse. Då skall vi komma i håg att redan i vattenkraftsberedningen ställdes en rad krav för projektets genomförande. I regeringens förslag togs hänsyn till vad en enhällig vattenkraftsberedning föreslagit. Det är sedan en helt annan sak att centern, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna intagit en annan ståndpunkt än den som kom till uttryck i vattenkraftsberedningen. Det bärande i bostadsutskottets skrivning 1984 var att Ragunda kommun efter överläggningar i förväg skulle få vetskap om hur kraftföretagen var beredda att kompensera kommunen, och detta alldeles oavsett vilken ersättning som kunde bli följden av prövningen enligt vattenlagen. Det var sådana överläggningar, följda av någon basöverenskommelse, som bostadsutskottet ville initiera, något som följdes upp med ett tillkännagivande till regeringen. Kraftföretagen har inte mycket till övers för vad riksdagen sagt i fråga om deras förhållande till Ragunda kommun. Av den redovisning som regeringen lämnar i proposition 120 — den redovisning som utskottet alltså beställde den 5 juni 1984 — framgår med all tydlighet att regeringen befinner sig i ett dilemma. Det beror inte på att regeringen har någon annan uppfattning än utskottet. Det är ingen svårighet att av propositionsskrivningen utläsa en viss besvikelse över att kraftföretagen och kommunen inte har kommit till skott. Enligt regeringens uppfattning kan därför frågan om kommunens ekonomiska anspråk tillgodoses inom ramen för vattenlagen, i synnerhet som kraftföretagen klargjort att de inte vill föregripa den kommande prövningen enligt vattenlagen. Då upprepar jag ånyo syftet med utskottets skrivning. Att de ekonomiska frågorna mellan kraftföretagen och kommunen skall regleras enligt vattenlagen är självklart. Men den förhandsuppgörelse utskottet beställde vill uppenbarligen inte kraftföretagen medverka till. Vi har haft flera kontakter med Ragunda kommun, både med företrädare för opinionen mot en utbyggnad och med företrädare för kommunen. Vi har inom den socialdemokratiska gruppen även varit i kontakt med våra partiorganisationer på orten. Det är belagt att kraftföretagen håller sig undan, vilket är — lindrigt talat — både häpnadsväckande och illavarslande. Därför hävdar utskottets socialdemokrater, i strid med moderaterna och uppenbarligen också i strid med centern, folkpartiet och vpk, att överlägg ningar mellan kraftföretagen och Ragunda kommun bör ske på sätt som utskottet förordade redan 1984. Det gäller en förhandsuppgörelse om ekonomiska villkor, som inte berörs av vattenlagen. Det gäller miljön, fiskefrågor och andra ting i direkt anslutning till ett eventuellt genomförande av projektet. Detta ställningstagande betyder att motion 2862 av Egon Jacobsson m.fl. har fått stöd i utskottet. Utskottet vill dessutom att regeringen för riksdagen i lämpligt sammanhang redovisar resultatet av överläggningarna. Så till den andra huvudfrågan i utskottets betänkande, nämligen från om Edänge i Mellanljusnan skall ingå i planen för vattenkraftens utbyggnad och prövas enligt vattenlagen. Frågan om Edänge är inte helt ny för riksdagen — den togs upp redan i vattenkraftsberedningen. Vid 1984 års riksmöte fanns förslag om en utbyggnad som då avvisades. Det skedde i samband med att inriktningen och omfattningen av vattenkraftsutbyggnaden i Gävleborgs län krävde en samlad syn och därför borde tas upp i regeringens proposition 1985 i samband med den kompletterande utbyggnaden av vattenkraften. Det är alltså den frågan som vi nu diskuterar i kammaren. Det kan vara på sin plats att nämna att 1984 års riksdag begärde ytterligare överväganden om andra älvsträckor, bl.a. Hylströmmen. Vi konstaterar nu att regeringen inte längre föreslår att Hylströmmen skall ingå i planen, detta trots att Ovanåkers kommun tidigare har tillstyrkt en utbyggnad. Vi tycker att regeringen har handlat mycket korrekt med hänsyn till riksdagens ställningstagande. Inför detta riksmöte har bostadsutskottet bl.a. behandlat en motion från Iris Mårtensson och Stig Alftin, med förslag om en modifierad utbyggnad av Edänge. Regeringen har föreslagit att Edänge inte skall ingå i planen. Skälet anges i propositionen vara att det råder starkt delade uppfattningar inom opinionen. Birgitta Dahl nämnde i sitt anförande i dag att hon för sin del inte ansåg det särskilt märkvärdigt att bostadsutskottet kunde komma till en annan slutsats än regeringen. Jag vill därför ge kammaren en bakgrund till vad vi inom den socialdemokratiska utskottsgruppen bestämt oss för att föreslå med bifall till det projektuppslag som skildras i motion 1126 att Edänge förs till planen och prövas enligt vattenlagen. Vi har inte, som en del tycks tro, sagt att Edänge skall byggas ut, men väl att ärendet skall prövas. Det får bli vattendomstolen och i sista hand regeringen som får hantera ärendets fortsatta öden. Enligt en insändare i Dagens Nyheter av i dag finns den sannolikt starkaste opinionen mot en utbyggnad i Rädda Ljusnan-opinionen. Vad vi nu känner till är att denna opinion är väl etablerad med ett stort engagemang för att förhindra en utbyggnad. Det har under ärendebehandlingen i bostadsutskottet varit många kontakter per brev och telefon från bekymrade älvräddare. Vi har haft besök i Stockholm från grupper som engagerat sig i frågan och framfört sina argument. För den verksamheten har man haft stöd av flera remissinstanser och av beslut i kommunfullmäktige i såväl Ljusdal som närliggande Bollnäs. Åtskilliga som har sökt kontakt med olika socialdemo kratiska ledamöter i bostadsutskottet har kunnat förtälja vilket bakslag det skulle bli för socialdemokraterna i området om den Mårtenssonska-Alftinska motionen kom att bifallas. Visserligen har det sagts av folk också i det borgerliga lägret, om vilka vi vet att ingen av dem vare sig har eller ens skulle komma på tanken att ge socialdemokraterna sitt stöd. Bland de skrivelser som inkommit är det särskilt en som är tankeväckande. Det är socialdemokrater i området som är bekymrade för frågans utveckling men menar att det enda skälet de kan godkänna för en utbyggnad skulle vara rent energipolitiska försörjningsproblem och ingenting annat. Herr talman! Just energiförsörjningen och opinionsbildningen kring Edänge projektet — och jag upprepar ånyo att det enbart är fråga om det förslag till projekt som återfinns beskrivet i motionen — gjorde att vi ville se närmare på frågan i hela dess omfattning. Vi kunde då konstatera att Edänge inte intog någon av de främsta platserna i länsstyrelsens bevarandelista. Besluten i kommunfullmäktige i såväl Ljusdal som Bollnäs mot en annan opinion, som inte hade mindre miljöintressen än arbetsgruppen mot en utbyggnad har starka minoriteter. Det framtonade en bild under hand av en utbyggnad. Innan vi tog ställning utvecklade vi ett rikt kontaktnät hos socialdemokratiska och fackliga organisationer i Gävleborg. Vi ville avvakta och se om partidistriktet i Gävleborg kom fram till att göra Edänge till en fråga för 1985 års val. Så har nu skett i mellanledet, från det att regeringen presenterade riksdagen sin proposition och fram till det att socialdemokraterna i bostadsutskottet tillstyrkt den socialdemokratiska motionen. Vi har vidare rådgjort med arbetarkommunerna i såväl Ljusdal som Bollnäs, och det är inget tvivel om att de motionsförslag som Iris Mårtensson och Stig Alftin har lagt fram i riksdagen har en god förankring i partiorganisationerna och flera fackföreningar i Gävleborg. Till detta kan läggas att i den stora remissomgången innan valprogrammet definitivt spikades, vilken partidistriktet åberopar, har med några få undantag inga organisationer haft några invändningar mot Edängeprojektet. Herr talman! Nu är frågan om Edänge så blockerad att några öppningar ens för samtal kring det i vårt tillstyrkande aktuella alternativet inte finns. Väljarna i Gävleborg och kanske särskilt i trakterna kring Ljusdal och Bollnäs får i valet den 15 september möjlighet att reagera, för innan dess är ärendet inte klart i vare sig vattendomstolen eller regeringen. Det är inte märkligare att socialdemokraterna i Gävleborg har synpunkter på vattenkraftens utbyggnad inkl. Edänge än att övriga partier, alla väl etablerade i Rädda Ljusnan-opinionen, har en uppfattning i samma fråga. Jag har lämnat övriga frågor i betänkandet åt sidan. Det har varit viktigt att i detta läge klargöra vår inställning till såväl Ammerån som Edänge. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter. Jag vill göra bara några få kommentarer till det som har sagts tidigare i debatten. Talarna känner stor tillfredsställelse över att man har lyckats förhindra att regeringen får göra förstudier dels om de fyra stora älvarna, dels om övriga outbyggda älvsträckor. Det är egentligen ingenting att känna särskilt stor tillfredsställelse över. Moderaterna gör det därför att de tänker utveckla kärnkraften och även använda Secure-tekniken. De andra partierna vill inte ha kärnkraft. Det genomgående it.ex. Agne Hanssons anförande är att han vill praktiskt taget ingenting. Jag skall däremot gärna medge att Tore Claeson har, liksom under debatten 1984, kommit med en rad uppslag om hur planen för vattenkraftsutbyggnad skall kunna tillföras nya utbyggnadsprojekt. Men det har under det år som har gått rått ett fullständigt stillastående. Vi bad i utskottet Tore Claeson lämna lönsamhetsberäkningar över sina projekt. Vi konstaterade redan då att det är ganska meningslöst att kasta fram projekt som icke har någon lönsamhetsberäkning. Vi vet inte heller vilket intresse fallrättshavarna har att bygga ut de projekt som Tore Claeson så ofta serverar i kammardebatten. Vi saknar även nu lönsamhetsberäkningar. Vi sade 1984 att han skulle skicka över vpk-förslagen till departementet. Det blir ingen trovärdighet i vpk:s agerande när det gäller de nya uppslagen, om vpk inte beskriver projekten litet mera utförligt. Vattenkraftsberedningens maximikostnad på 3kr. bör hållas — vi skall inte till varje pris bygga ut älvarna, oavsett vad det kostar. Vi måste ha en ekonomisk planering också när det gäller energiförsörjningen. Herr talman! Jag har inte funnit anledning att ta upp några andra synpunkter. Det är här fråga om välkända argument, som vi har debatterat ofta och länge. Det enda som jag är intresserad av är att ni här i kammaren skall ta hänsyn till att vi inte har tillstyrkt att Edänge skall ingå i planen för vattenkraftsutbyggnad för att, som Agne Hansson sade, tillfredsställa kraftintressena. Vi har gjort det för att tillfredsställa Sveriges behov av elkraft. Vi bryr oss inte om att det är privata intressen som håller i Hälsingekraft, men vi utgår från att det man från kraftföretagens sida missar uppe i Ammerån blir tillgodosett i ett rikare mått vid en eventuell utbyggnad av Edänge.

Herr talman! Oskar Lindkvists argumentering är något förvånande. Han inledde sitt anförande med att jämföra antalet reservationer från föregående års betänkande med antalet i detta års betänkande. Om detta skedde för att möjligen försöka bevisa att någon annan än socialdemokraterna har ändrat uppfattning i fråga om energipolitiken, var det en felaktig metod. Viicentern har exakt samma uppfattning i dag som vi hade för ett år sedan, när riksdagen behandlade vattenkraftens utbyggnad. Den enda skillnaden — den är väsentlig för vår del — är att vi i år har tvingats skriva ytterligare en reservation, nämligen den om Edänge. Socialdemokraterna har tvingat oss till detta, eftersom de nu har ändrat uppfattning. Oskar Lindkvist gav en mycket ingående redogörelse för det köpslående som pågår om Ammeråns utbyggnad. Vi har redan förklarat att vi inte är beredda att gå in på ett köpslående mellan miljöintressen och andra intressen när det gäller Ammerån. Oskar Lindkvist har tydligen den uppfattningen att kraftbolagen för närvarande betalar kommunen för dåligt för denna överledning. Självklart skall denna fråga hanteras i enlighet med vattenlagen, sade Oskar Lindkvist. Men det är tydligen inte tillräckligt när det gäller Edänge. I det fallet är man beredd att ändra gällande lagstiftning för att kunna gå vidare med en utbyggnad. Detta är ganska fantastiskt. Om riksdagen fattar ett sådant beslut, vad har vi då för skydd för miljön i detta land framöver? Det skulle bli ett grundskott mot miljöskyddet, om man inte accepterar de spelregler som redan har slagits fast i lagstiftningen utan är beredd att ändra den för att kunna bygga ut vattenkraften. Jag har inte fått något svar på frågan vilka sakskäl som har gjort att Oskar Lindkvist har ändrat uppfattning när det gäller kravet att denna fråga skall prövas enligt vattenlagen och FRP-riktlinjerna. Jag har inte förstått annat än att det är valtaktiska skäl som har gjort att socialdemokraterna har hamnat i detta läge. De t.o.m. förnekar vad som står i betänkandet om kraftekonomiska och sysselsättningsmässiga hänsyn. Oskar Lindkvist påstod att vi inte vill någonting. Vi står emellertid fast vid en utbyggnad enligt planen förutom de objekt som jag här har angivit. Det är vad vi menar med att nå målet 66 TWh.

Herr talman! Debatten har gått in i ett lugnare skede, sade Oskar Lindkvist. Hans mått på detta var hur många reservationer som finns i betänkandet. Tänk, jag trodde att antalet reservationer stod i förhållande till omfattningen av de förslag som man behandlar. Hur som helst — Oskar Lindkvists antagande är en orimlighet. Debatten har inte gått in i ett lugnare skede. Debatten slutar inte förrän förslag om utbyggnad av skyddsvärda eller, som i detta fall, skyddade vattendrag upphör att läggas på riksdagens bord. Vad jag efterlyste i mitt inlägg var ett slut på förslag både om förstudier och utbyggnadsplaner. Inga nya argument har framförts, sade Oskar Lindkvist. Men det behövs inga nya argument, när de som tidigare har lagts fram fortfarande håller. Det är Oskar Lindkvist och moderaterna som måste föra fram nya argument. Oskar Lindkvist sade att förslaget inte innebär att Edänge skall byggas ut utan att frågan om en utbyggnad skall prövas. När en älvsträcka är undantagen enligt den fysiska riksplaneringens riktlinjer finns ingen anledning att pröva, och därför vill man nu ändra på det skyddet. Oskar Lindkvist sade vidare att några remissinstanser är negativa. Det är en fantastisk verklighetsbeskrivning. Samtliga berörda myndigheter är negativa, dvs. vattendomstolen och Ljusdals kommun, sammanlagt fyra offentliga utredningar, alla naturvårdsoch miljöorganisationer, kultur-, och hembygdsorganisationer, fiskeföreningar, fackliga organisationer som LRF m.fl. samt älvräddarorganisationen. Det är i och för sig intressant att höra Oskar Lindkvists diskussion om hur det står till i det socialdemokratiska partiet. Man ser att det naturligtvis finns invändningar från socialdemokratiska kvinnor i Ljusdal, broderskaparna och SSU —, men detta får man klara av internt. Det som betyder någonting är det massiva motstånd som finns från alla berörda organisationer och människor i bygden. Förslaget skall därför avslås.

Herr talman! Felet med det förslag som nu föreligger när det gäller Ammeråns överledning är, Oskar Lindkvist, kanske inte så mycket att man där skisserar olika möjligheter till ekonomisk ersättning och liknande. Felet ligger i att man diskuterar med utgångspunkt från att en effektivisering skulle vara beroende av en överledning. Man diskuterar frågan om effektivisering av kraftstationerna vid Krångede-Gammalänge, Hammarforsen, Svarthålsforsen och Stadsforsen som om dessa vore helt beroende av en överledning av Ammerån — det är de inte! Detta har aldrig varit, och är inte heller nu, någon förutsättning för att kunna genomföra ekonomiskt motiverade omoch tillbyggnader som skulle ge betydande effekttillskott och ett stort antal nya arbetstillfällen. Det är alltså detta som är grunden till att vi säger nej till en överledning av Ammerån — älven heter Ammerån, inte Ammersån, som regeringen och bostadsutskottets majoritet envisas med att kalla den. När det gäller Edänge säger Oskar Lindkvist att väljarna får reagera i kommande val. Ja, det är självklart. Jag vill samtidigt säga att jag hyser all respekt för samtliga förslag och motioner som väckts, och i och för sig även för Iris Mårtenssons och Stig Alftins motion. Men det är ett faktum som ingen kan komma ifrån att det finns alternativa förslag till utbyggnad som är i stort sett okontroversiella och som skulle ge både det energitillskott och de arbetstillfällen som det handlar om. De enda som egentligen inte skulle bli tillfredsställda är Hälsingekraft och dess aktieägare. Att som Oskar Lindkvist då dra fram frågan och diskussionen om att man i kommunen skulle få behålla 296 av vinsten på försäljningen av denna vattenkraft, kallar jag för mutor och för dåliga affärer! Det är samma sak här som när det gäller Ammerån. Enligt övervägande delen av den befolkning som berörs av en utbyggnad av Edänge är Mellanljusnan inte till salu — det vet Oskar Lindkvist och socialdemokraterna. Jag tycker att det inte minst inför höstens val är litet äventyrligt att ställa frågan på det här sättet.
Herr talman! Jag börjar med att lugna Tore Claeson genom att säga, att när det gäller höstens val kan han överlåta åt socialdemokraterna att bestämma hur valrörelsen skall läggas upp och vilka argument som skall framföras samt vilket ansvar man skall ta. I förhållande till det socialdemokratiska partiet i Gävleborgs län är ju vpk en spillra, som jag kanske inte skall ge så värst många råd, för jag är rädd att det då kan gå illa också för det stora socialdemokratiska partiet.

Det är inte bara så att det ges ett alternativt förslag i denna motion, som leder till att man kraftigt kan skära ned de skador som det ursprungliga förslaget innebar, utan man kan också åstadkomma detta under mycket stort hänsynstagande till den omkringliggande miljön. Det är intressant att man här har ett alternativt förslag som är värt att diskuteras utifrån de nya utgångspunkterna och bedömas under de förutsättningar som förslaget kan ge, i jämförelse med det tidigare förslaget. Då konstaterar vi bara att det finns två uppfattningar. Vi har fört fram en uppfattning med stark förankring i våra organisationer uppe i Gävleborgs län, i områdena kring Bollnäs och Ljusdal. Vi skall skicka över förslaget för bedömning i vattendomstolen enligt vattenlagen, och vi får så småningom se hur ärendet kommer att hanteras. Tore Claeson tog också upp frågan om Ammerån. Då bör kammaren veta, att så kategoriskt beträffande Ammerån var inte vpk i vattenkraftsberedningen. Vpk var med och tog beslutet om Ammerån där — och det var också folkpartiet och centerpartiet. Nu har man ändrat uppfattning och vill framstå som något slags nyskapare då det gäller Ammerån. Jag vill till både Tore Claeson och Agne Hansson säga, att vi pratar inte om att ersätta förstörd natur — sådan kan man inte ersätta. Vi pratar om att kraftföretagen skall dela med sig av sina vinster, av det mycket enkla skälet att kommunerna enligt vår uppfattning är berättigade till ersättning, så att nya förutsättningar för kommunerna kan skapas. Det är detta och ingenting annat det handlar om vid vår tackling av ärendena.
Herr talman! Det sista Oskar Lindkvist sade förändar ju inte situationen alls, för jag har inte varit med om att något kraftbolag varit berett att göra en utbyggnad utan att se till att bolaget får en god vinst på det man sätter i gång. Men, herr talman, jag begärde i första hand ordet för att konstatera att jag inte fått svar från Oskar Lindkvist på de frågor jag har ställt. Vi har inte fått klara besked från socialdemokraterna vilka sakskäl som skulle finnas för en utbyggnad av Edänge, vilka skäl den här framväxande opinionen - som Oskar Lindkvist talar om — för en utbyggnad i grunden kan anföra. Jag har över huvud taget inte fått klart besked, varför Oskar Lindkvist bytt fot i fråga om skyddet för våra älvar enligt den fysiska riksplaneringens riktlinjer. Detta måste jag fatta så, att det är fritt fram för en vidgad vattenkraftsutbyggnad i det här landet. Eller varför skall man nu göra förstudier om de fyra orörda älvarna, förstudier angående de FRP-skyddade älvarna? Och varför har man ändrat ställningstagande beträffande Edänge, om man inte är beredd att gå in i en kraftig utbyggnad av vattenkraften i detta land?
Herr talman! Vi i folkpartiet står fast vid det vi en gång beslöt: Mellanljusnan skall undantas från utbyggnad. När vi diskuterade detta i bostadsutskottet fick vi inte några skäl från socialdemokraterna, varför de hade ändrat uppfattning, och några skäl ges inte heller i betänkandet. Vi anser inte heller att det behövs några alternativa förslag — någonting som Oskar Lindkvist nu tar fram — när man inte skall bygga ut. Just detta visar det orimliga i den argumentation som Oskar Lindkvist här för. Man utgår från någonting som är sämre för att bevisa och rättfärdiga sitt förslag, när detta förslag i sig är oacceptabelt.
Herr talman! Beträffande Oskar Lindkvists värdering att vpk i Gävleborg skulle vara så litet — jag tror att han använde uttrycket spillra — vill jag säga att det ibland kan vara bra för socialdemokraterna i Gävleborgs län och i riksdagen samt för svenska folket att vpk finns. Vi har verksamt bidragit i olika sammanhang till att genomföra förslag gentemot de borgerliga som har haft stor betydelse för det svenska folket, för dem som vi brukar kalla för de vanliga människorna i det här landet. Det vet säkert också Oskar Lindkvist.

Det är något av bakgrunden till varför också jag djärvts att uttrycka viss oro över hur ni har handlat i denna fråga. Sedan till frågan om Ammerån.

Vpk har faktiskt varit konsekvent sedan det första tillfället då det fanns möjlighet att ta upp konkreta förslag i denna kammare beträffande Ammeråns överledning.
Herr talman! Tore Claeson säger att vpk har varit konsekvent. Är det konsekvent att man när man deltagit i en utredning och enhälligt tillstyrkt ett förslag, sedan vid första tillfälle lägger fram ett helt annat förslag i riksdagen? Vari ligger konsekvensen? Jag tänker inte begränsa Tore Claesons oro för valet uppe i Gävleborg — långt ifrån. Jag tycker bara att han kan överlåta åt socialdemokraterna att själva bedöma hur de skall sköta sin valrörelse. Det är detta jag menade i min föregående replik. Sedan är Tore Claeson mycket noga med att säga att det här är ett ställningstagande med moderaterna. Det är ungefär detsamma som att vpk har samma uppfattning som moderaterna i fråga om förstudien av älvarna. Det är också ett ställningstagande tillsammans med moderaterna. Jag vet inte riktigt vad det är för skillnad mellan att socialdemokraterna i ett ärende råkar ha samma uppfattning som moderaterna och att vpk råkar ha samma uppfattning som moderaterna i en annan fråga. Ingen av oss anser väl att det är ett sällskap som vi skryter med när det gäller vårt politiska arbete. Kerstin Ekman säger att det som sker är oacceptabelt för folkpartiet. Men att förslaget är oacceptabelt för folkpartiet behöver inte betyda att det är ett dåligt förslag. Alla som har lyssnat på den här debatten har hört att Kerstin Ekman inte lämnat ett enda förslag till hur man skall åstadkomma en energiförsörjning med elbalans. Hennes arbete går ut på att tala om hur gräsligt det är att vi tvingas bygga ut vissa älvsträckor. Jag skulle vara mycket glad om vi inte behövde bygga ut en enda älv i det här landet. Att vi gör det beror på att vi har behov av det för elförsörjningen. Det finns inte några andra skäl till detta. Slutligen: Agne Hansson säger att han inte har fått svar på sina frågor. Vissa frågare är inte disponerade för att ta emot ett svar. Jag har ju lämnat en rad besked till Agne Hansson. Nu tror han att detta är en frågelek — att man upprepar samma frågor om och om igen för att få folk att tro att jag inte har lämnat besked. Det går emellertid bra att läsa protokollet. Där står det klart uttalat vilka skäl vi har anfört. Jag har också hänvisat till den motion som har väckts av Iris Mårtensson och Stig Alftin. Sakskälen för, beskeden om och innehållet i vårt ställningstagande är klart och tydligt redovisat för den som är intresserad av sakfrågorna. Till Agne Hansson vill jag också säga att man kanske bör vara litet försiktig ibland. Vi har alltså avstyrkt en utbyggnad av Hylströmmen, som centerpartiet i Ovanåkers kommun ville bygga ut — så var litet tacksam över detta.

Herr talman! Vi har nu kommit så långt i dagens energidebatt att vi hunnit fram till skatteutskottets betänkande 50 om energibeskattningsfrågor. I detta betänkande behandlas dels vissa smärre delar av proposition 120 om riktlinjer för energipolitiken, dels ett ganska stort antal motioner. Det är fråga om motioner som väckts med anledning av proposition 120, motioner som är väckta med anledning av proposition 127 om program mot luftföroreningar och försurning, och slutligen ett antal motioner från den allmänna motionstiden. Av den här anledningen innehåller betänkandet en blandning av frågor, yrkanden och synpunkter som har behandlats flera gånger tidigare här i kammaren och några frågor som är av mer aktuellt slag. Även de reservationer som är fogade till betänkandet är en blandning av gammalt och nytt. Till det som är gammalt och välkänt räknar jag dels de moderata reservationerna 1 om riktlinjer för energibeskattningen, dels reservation 3 om beskattning av kol, och dels reservation 11 som är en trepartimotion om flygbränsle. För att spara kammarens tid vill jag beträffande dessa tre reservationer vara hänvisa till vad vi från moderata samlingspartiets sida tidigare har anfört när det gäller dessa frågor. Herr talman! Jag skall även avstå från att yrka bifall till dessa reservationer för att spara ytterligare tid vid beslutsfattandet. I mitt anförande skall jag i stället koncentrera mig på reservationerna 9 och 10 om blyfri bensin och bilar med avgasrening. Dessa reservationer grundar sig på motioner som väckts med anledning av proposition 127, och de har av jordbruksutskottet med dess yttrande överlämnats till skatteutskottet, eftersom de avser skattefrågor. Program mot luftföroreningar och försurning behandlades vid en debatt i kammaren för knappt en månad sedan. Även om skattefrågorna då inte skulle höra till debatten kom debatten naturligtvis att beröra även blyfri bensin och bilar med avgasrening. Därmed kan man säga att bakgrunden redan är väl känd beträffande behovet av åtgärder, de tekniska förutsättningarna, situationen i fråga om internationella förhandlingar m.m. Jag kan därför vara relativt kortfattad även beträffande dessa reservationer. De motioner som reservationerna talar för innehåller förslag om tillkännagivanden. Det gäller begäran om förslag från regeringen om skatterabatter för blyfri bensin och för bilar med avgasrening. Utskottet avstyrker motionerna med hänvisning till i första hand ett känsligt internationellt förhandlingsläge samt till att frågorna bereds av regeringen. Men verkligheten har faktiskt redan hunnit springa ifrån den socialdemokratiska majoriteten i jordbruksoch skatteutskotten. Skatteutskottets betänkande 50 justerades den 14 maj. Redan dagen därpå lade regeringen fram en proposition, med nummer 217, om vissa ekonomiskpolitiska åtgärder.

I dagens tidningar har man kunnat läsa referat från ett möte i Örebro under helgen, en miljökonferens anordnad av SSU, som tydligen var så viktig att både statsministern och jordbruksministern måste hjälpa till där. Jordbruksministern har där sagt att man kommer att sätta in ekonomiska styrmedel på bränslesidan vid sidan av att bilar med katalytisk avgasrening slipper den höjda bilaccisen. Han utlovade alltså skatterabatt på blyfri bensin — åtminstone har det tolkats så av tidningarnas referenter. På båda de punkter som här tas upp i reservationerna 9 och 10 har regeringen alltså redan förklarat sig beredd att komma med de förslag som vi reservanter har efterlyst. Jag nämner detta om mötet i Örebro därför att även statsministern var där och tydligen ville framställa det hela så att det är socialdemokraterna som i alla avseenden ligger först när det gäller miljöfrågorna och har initiativet på det miljöpolitiska området. Men här är det utan tvivel oppositionspartierna som har drivit på och regeringspartiet som kommer efter. Man kan fundera över varför det är så. Min egen gissning är att man har funnit att man annars riskerade att i valrörelsen få bristande tilltro för sina miljöpolitiska ställningstaganden. Om socialdemokraterna i skatteutskottet vill försvara sitt ställningstagande måste man tycka litet synd om dem, när de nu har blivit förbisprungna av sin egen regering. Men eftersom också vpk — såsom Oswald Söderqvist meddelade i ett anförande tidigare i debatten — stöder dessa reservationer kommer det väl att medföra en välförtjänt förlust i voteringen för socialdemokraterna. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationerna 9 och 10i skatteutskottets betänkande 50.

Herr talman! Vid behandlingen av skatteutskottets betänkande nr 50 om energibeskattningsfrågor går tankarna osökt tillbaka till de problem som vårt land har haft att brottas med det senaste decenniet. Alltsedan den första oljeprischocken har olika vägar prövats för att med inhemsk energi avhjälpa vårt stora oljeberoende. Vi har lyckats ganska bra att ersätta oljan när det gäller uppvärmning, medan vi däremot när det gäller förbrukningen av olja som drivmedel ligger kvar på en konstant nivå. I framtiden bör man följaktligen satsa på att minska importberoendet när det gäller drivmedel. I de centerreservationer som vi fogat till betänkandet har vi fullföljt den inställning i energifrågan som vi under en lång följd av år drivit från centerns sida. Energipolitiken skall ha en decentraliserad inriktning och genom sparande och god hushållning ge minskad sårbarhet och minskat utlandsberoende. I reservation 4 behandlar vi kolförbränningen och de miljöproblem kolanvändningen innebär. Vi har i reservationen slagit fast att kolet bör beskattas på samma sätt som olja. Försurningen av våra skogar och sjöar drabbar i sista hand oss människor. Kunskaperna om försurningen har de senaste åren ökat betydligt, och omfattningen av skadorna har visat sig betydligt allvarligare än vad som tidigare förutsågs. Inte minst i mitt hemlän — Blekinge — har vi drabbats hårt av försurningen. Erfarenheterna både i Sverige och internationellt visar klart att vi måste se till att begränsa kolanvändningen i vårt land. Det kan i detta läge inte vara försvarbart att vi har en gynnsammare beskattning av kolanvändningen än vi har av andra försurande bränslen. Naturgasen däremot har visat sig vara miljövänlig, och den bör därför beskattas förmånligare än vad som gäller för olja och kol. Därför har vi i en reservation framfört att man bör sänka skatten på naturgasen från nuvarande 308 kr. per 1 000 m? till 205 kr., och detta bör ske från den 1 juli 1985. När det gäller bottenavdrag vid beskattning av den elkraft som producerats vid mindre kraftverk, har vi tillsammans med folkpartiet reserverat oss för en skattefrihet för en årlig produktion av 0,4 GWh. Det skulle innebära att vi kan undvika tröskeleffekter och dessutom stimulera ett effektivare utnyttjande av de små vattenkraftverk som finns. Avkopplingsbara elpannor är väl brai princip, men de nuvarande reglerna om skattefrihet för el som används i sådana pannor är enligt vår uppfattning alltför generöst utformade. Det har fått till följd att skattefri el i ökad omfattning används i stället för inhemsk skogsråvara, som på sikt riskerar att få mindre avsättning och rent av konkurreras ut. Systemet motverkar således en introduktion av förnybara inhemska biobränslen, och därför menar vi att skattebefrielse för s.k. avkopplingsbar el bör begränsas. Från centern har vi under många år drivit kravet på att etanol producerad inom landet skall skattebefrias. Detta stämmer med behandlingen av andra inhemska bränslen. Vi har så småningom fått ett visst gehör för våra krav i det här avseendet, men man tycks från både socialdemokratiskt och moderat håll vara alltför tveksam när det gäller att skattebefria etanolen. Är petroleumindustrins påverkan så stark att man hesiterar inför beslutet att skattebefria etanolen? Från centern anser vi det angeläget att energibeskattningen stimulerar introduktion och användning av alternativa drivmedel. I annat sammanhang har vi till innevarande riksmöte krävt att införande av blyfri bensin skall stimuleras genom ett lägre pris eller genom rabattering av fordonsskatten. Införande av blyfri bensin är nödvändigt för att en katalytisk rening av bilavgaserna skall kunna införas. De ersättningar för bensin som närmast är aktuella är motoralkohol och främst etanol. Introduktion av etanol förbättrar möjligheterna att ta bort blyet ur bensinen, eftersom även etanol har en oktanhöjande effekt. Motiven för en låginblandning av etanol i all motorbensin är emellertid flera, vilket vi redovisar i vår partimotion till riksmötet. Argumenten kan sammanfattas så här: Svensk etanol kan helt baseras på inhemska råvaror, och en sådan produktion stämmer helt med vår målsättning att ersätta olja. En förbättrad miljö i tätorterna genom att införande av blyfri bensin underlättas och därmed möjliggör införande av katalytisk rening eller annan bättre teknik för rening av bilavgaserna, en ökad försörjningstrygghet och en förbättrad livsmedelsberedskap, ökad sysselsättning med 2 000-3 000 nya arbetstillfällen vid en produktion av ca 300 000 m? etanol enbart inom etanolframställningen. En sexprocentig låginblandning kan minska oljeberoendet med ca 300 000 m?. Vi får bättre bytesbalans och ökade exportmöjligheter när det gäller teknologi och kompletta anläggningar för svensk industri. Därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall till de reservationer som vi centerpartister har undertecknat och fogat till skatteutskottets betänkande.

Herr talman! Det är obestridligt att beskattningen spelat en betydande roll för utformningen av det svenska energisystemet. Att vi relativt framgångsrikt kunnat reducera konsekvenserna av oljekriserna och styra utvecklingen mot ett minskat oljeberoende kan till inte obetydlig grad tillskrivas den förda skattepolitiken på energiområdet. En övergång till beskattning enligt mervärdeskatteprincipen, eller till en energilikformig beskattning, skulle avhända regering och riksdag ett effektivt instrument för utformningen av energisystemet. Folkpartiet är i princip motståndare till punktskatter. Punktbeskattning styr människors konsumtionsval på ett sätt som vi anser vara olyckligt. Den enskildes möjlighet att själv i så hög grad som möjligt utforma sitt eget liv begränsas därmed. På ett par områden har vi funnit skäl för undantag. Detta gäller bl.a. energiområdet, där samhället har ett övergripande ansvar för försörjningsberedskap, ekonomi, miljö osv. Ingen regering och inget parlament kan avhända sig ansvaret för att landet får en effektiv energiförsörjning och för de krav som jag nyss nämnde. Styr vi inte energiomvandlingen via skatterna, tvingas vi att söka andra medel för detta. Alternativet heter, såvitt jag förstår, ökade regleringar och framstår långt ifrån som något önskvärt system. Ofta får man höra att en energilikformig beskattning, t.ex. av mervärdeskattekaraktär, skulle vara en högre form av marknadsekonomi. Så är det inte. Tvärtom är det att göra avkall på marknadsekonomin om man inte tar hänsyn till miljöeffekter och de kostnader som därmed åsamkas samhället. Även i de fall där en viss teknik håller på att utvecklas är det enligt folkpartiets mening bättre med generellt stöd genom nedsatt beskattning för hela denna teknikgren än med selektiva stödåtgärder. Dessa rubbar ofta konkurrenssituationen utöver vad som är avsett med stödet som sådant. Ett exempel på detta är förbränning av kol på ett miljövänligt sätt. Uppgifter kommer nu om att det är lättare att finna miljövänliga lösningar för kolet än det är för oljan. Jag vill inte här dra i gång någon debatt om huruvida detta är riktigt eller ej. Enligt min mening är det emellertid oklokt att genom skärpt beskattning slå undan benen för en teknikgren där Sverige uppenbarligen ligger väl framme och där vi vet att det krävs fungerande teknik världen över. Så några ord om de reservationer där mitt namn förekommer. I reservation 6 kräver vi reservanter från mittenpartierna att höjningen av effektgränsen kombineras med ett bottenavdrag för att man skall undvika tröskeleffekter. Såväl energiskattekommittén som statens energiverk har föreslagit detta. De ekonomiska konsekvenserna av förslaget förefaller, enligt den uppvaktning som Sveriges energiföreningars riksorganisation gjorde inför skatteutskottet, att vara överdrivna i propositionen. Utskottsmajoriteten borde därför enligt min mening ha gått på reservanternas linje. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till reservation 6. Sedan kan jag inte underlåta, herr talman, att i likhet med Karl Björzén uttala en viss förvåning över dagens tidningar. I tidningsrubrik efter tidningsrubrik kan man läsa att den blyfria bensinen skall bli billigare, att socialdemokraterna har ställt ut vallöften i Örebro. Blyfri bensin — billig i höst, står det. Om socialdemokraterna vinner valet, blir det billigare att köra med blyfri bensin än med vanlig blyad. Det lovade jordbruksminister Svante Lundkvist vid miljökonferensen i går. Nu är det faktiskt så, att det i just det betänkande som vi behandlar i dag finns två reservationer: i den ena yrkas att riksdagen hos regeringen skall begära förslag om just detta, medan det i den andra yrkas att man skall begära förslag om en differentiering av fordonsskatten eller annat för att stimulera till övergång till katalytisk rening. Nog tycker jag att det är märkligt, och väl värt att ta med i riksdagens protokoll, att det ansvariga statsrådet går ut med ett sådant här meddelande, då de socialdemokratiska kollegerna här i kammaren kommer att avslå ett yrkande med exakt den ifrågavarande innebörden. Slutligen några ord om reservation 11, som handlar om flygbränsle. Att flyga är en ganska dyr fritidssysselsättning. För landet är det dock oerhört viktigt att det upprätthålls ett flygkunnande. Flyget har möjligheter att på kort tid spana av stora områden, vilket har betydelse även i fredstid. Skogsbrandsbevakning, spaning efter saknade, kustbevakning m.m. är exempel på verksamhet, som är så viktig att den bör uppmuntras i stället för att beskattas. I ofärdstid är det en ovärderlig tillgång att ha tränade piloter inte bara för stridsflygets behov. Det är också, herr talman, av värde att vi har skickliga fallskärmshoppare, inte minst i beredskapstid. Därför är det litet märkligt med den här oformliga skatten. Använder man ett motorflygplan för att bogsera upp ett segelflygplan är bränslet i vissa fall skattefritt, medan en klubb som skall med ett plan transportera upp sina fallskärmshoppare har skattepliktig bensin. Förhållandet blir inte mindre märkligt, herr talman, av att det faktiskt förhåller sig så, att just fallskärmshoppningen är en gren som vi på annat sätt stöder. Den anses vara så viktig att den erhåller stöd som frivillig försvarsorganisation. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 6, 9, 10 och 11.

Herr talman! Mitt anförande här i kammaren skall i huvudsak ägnas åt dels motionen om ett industriellt forskningsoch utvecklingsprojekt med torv som utgångsmaterial, dels våra förslag om en beskattning av flygbränsle och en produktionsavgift på äldre vattenkraftverk och en beskattning av importerad el. Torv är en av de rikligast förekommande naturliga råvaruresurserna i Sverige — totalt 5,4 miljoner hektar med ett torvtäcke mäktigare än 30 cm, varav 0,58 miljoner hektar bedöms vara lämpliga för torvbrytning i relativt stor skala . Torv är ett huvudsakligen organiskt, komplext sammansatt material av ämnen med hög molekylvikt. Huvudfraktionerna utgörs av lignin, humussyror, hemicellulosa, cellulosa och bitumen samt i naturligt tillstånd ca 90 26 vatten. Bland många intressanta användningsområden kan nämnas utvinning av vax, kolhydrater för fermentation av etanol, proteiner genom jäsning, läkemedel, torvkoks, torvolja, aktivt kol m.m. Möjligheterna att direkt utnyttja eller konvertera olika ämnen från torv till värdefulla kemikalier och tekniska produkter är mycket fascinerande. Det är troligt att en ekonomisk optimering av torvanvändningen innebär att i samma anläggning utvinns, med hänsyn till torvtäktens kvalitet, en lämplig produktmix. Detta bör även kunna innebära att utvinning av en eller flera kemiska produkter kombineras med energiutvinning i olika former — t.ex. koks eller direktförbränning. Man kan alltså konstatera att torven både volymmässigt och till sitt innehåll skulle kunna utgöra en mycket stor resurs för utvinning av flera kemiska produkter och framtida biotekniska och kemisk-tekniska utvecklingsprojekt. I ett sådant utvecklingsarbete borde man först inrikta sig på ett gemensamt forskningsoch utvecklingsarbete, där en del utgjorde skogsavfall — energiskog. Utomordentligt stora nationalekonomiska vinster kunde uppstå genom de möjligheter som detta utvecklingsarbete kan öppna. Dessutom skulle detta tveklöst minska vår sårbarhet på bl.a. kraftfoderproduktionens och drivmedlens område samt på en rad andra områden. Kopplar man till denna bioproduktion ett kemiskt-mekaniskt steg, kunde utvecklingen drivas vidare för att få fram specifika kemikalier, vilket t.ex. skulle kunna skapa ett gott underlag för en läkemedelsindustri. Biotekniken ärisig en energisnål produktionsform. Det här skisserade utvecklingsprojektet skulle kräva små energiinsatser men inom sig rymma en oerhörd utvecklingspotential. Utskottet avfärdar motionen med några rader om att det i nuvarande läge inte finns skäl för riksdagen att ta något initiativ i denna fråga. Utskottets ställningstagande byggs inte ut med något enda exempel av vilket framgår varför det saknas sådana skäl. Ingen argumentering förs mot att exempelvis ASSI ges i uppgift att administrera den här verksamheten. Är skälet att den här typen av framtidssatsningar är avsedd att överlåtas till privatkapitalets spekulation? Saknar riksdagens näringsutskott intresse för framtidsinriktade utvecklingsprojekt under samhällelig kontroll? I vänsterpartiet kommunisternas partimotion med anledning av proposition 1984/85:127 om program mot luftföroreningar, försurning och markförgiftning tas frågan om en beskattning av flygbensin upp. Vpk föreslår där att flygbränsle beskattas på samma sätt som bensin för bilar. Det finns goda skäl för riksdagen att inta en konsekvent linje i fråga om beskattningen av drivmedel. Likformighet mellan flygbränsle och bensin till bilar, som vpk föreslår, bör genomföras i skattehänseende. Herr talman! Under den period då den mycket omfattande vattenkraftsutbyggnaden i Sverige inleddes gällde en vattenlag som inte ens gav de direkt berörda kommunerna talerätt i vattenmål annat än som fastighetsägare, om kommunen ägde någon fastighet som direkt berördes i ett vattenmål. Då gällde det att så snabbt som möjligt genomföra en vattenkraftsutbyggnad som skulle trygga tillgången till elkraft i en expanderande industri och i en bostadssektor där man kunde förvänta en ökande elkonsumtion. Detta uppbyggnadsarbete blev framgångsrikt ur strikt elproduktionssynpunkt. De skador som drabbade de älvdalar där utbyggnaderna ägde rum talades det sällan om. De mycket stora landarealer av odlad mark, produktiv skogsmark och ängsoch betesmarker som lades under vatten blev på något sätt ointressanta både för den lokala och för den nationella opinionen, jämfört med frågan om att få tillgång till elkraft och de arbeten som blev tillgängliga i utbyggnadsorterna. Så småningom uppstod ju också en beskattningsrätt för de drabbade kommunerna. Kraftföretagens kraftverk och sjöregleringar blev rättsobjekt för fastighetsskatt. Denna beskattningsmöjlighet försvann genom beslutet att undanröja den kommunala skattskyldigheten för juridiska personer. Herr talman! Det fanns alltså starka nationella skäl för ett omfattande och forcerat utbyggande av många vattendrag för vattenkraftsproduktion av elkraft. De stöddes ofta av lokala opinioner, som där såg goda möjligheter till jobb i sina hemorter. Dessa utbyggnader genomfördes ofta utan några faktiskt mätbara kompensationer till berörda bygder och kommuner. Penningvärdet var också ett helt annat än dagens. Dagens vinster för dessa vattenkraftverk är mycket betydande. Det är alltså en viktig nationell fördelningsfråga att återföra en del av dessa vinster till de områden och län där skadorna av utbyggnaderna har uppstått och där de jobb som kunde ha funnits på den nu överdämda skogsoch odlingsmarken har försvunnit. Det är mot den bakgrunden vpk-motionen om produktionsavgift på äldre vattenkraftverk har kommit till. Den omfördelning av resurserna från fjällbygd och inland, från regionerna i norr till de industritätare regionerna i söder som vattenkraftsutbyggnaden innebar går inte att bestrida. Herr talman! Är riksdagen, representantskapet för folkets makt, beredd att äntligen göra slut på denna orättvisa? Om denna vilja att återbetala någon del av de enorma vinster som kraftbolagen gör i de äldre vattenkraftverken till de län där utbyggnaderna och skadorna av dessa finns, måste riksdagen ge sitt stöd åt vpk:s förslag om en produktionsavgift på äldre vattenkraftverk. Då kan riksdagen också praktiskt motverka den övergödning av kraftbolagen som energiminister Birgitta Dahl trodde vara vpk:s linje i en energipolitisk fråga. Då kan man också uppnå den omfördelning till bygderna som Oskar Lindkvist efterlyste i sitt anförande och krävde förhandlingar om.

Herr talman! I föreliggande betänkande från skatteutskottet, som behandlar energibeskattningsfrågor, finns även yttranden från näringsutskottet och jordbruksutskottet. Dessa yttranden överensstämmer i allt väsentligt med skatteutskottets betänkande nr 50. Det är inget tvivel om att energibeskattningsfrågorna hör samman med vår syn på miljö och hälsa. Ett energisystem måste formas utifrån en helhetssyn, där olika risker vägs mot varandra och som ger minsta möjliga miljöskador. Därför måste också beskattningen anpassas till de miljöpolitiska mål som man har ställt upp. Vi kan dock redan konstatera att den socialdemokratiska regeringens målmedvetna arbete för att minska svaveldioxidutsläppen verkligen gett resultat. Det är främst insatserna på energiområdet som har gett resultat. Det är minskningen av oljeanvändningen och stränga krav på förbränning tillsammans med teknisk utveckling som har spelat den största rollen. Men också de styrmedel som man använder genom energibeskattningen i olika former har haft stor betydelse. Herr talman! Med tanke på den långa debatt kring energipolitiken som vi har lyssnat till i dag, skall jag i högsta grad begränsa mig. I reservationerna som är fogade till betänkandet finns inte heller någonting direkt nytt. Vi har under de senaste åren diskuterat dem vid ett flertal tillfällen. Jag skall dock uppehålla mig något vid reservation nr 6, men även vid reservationerna 9, 10 och 11. Reservationen 6 behandlar frågan om ett bottenavdrag vid beskattningen av mindre kraftverk. Regeringen har i proposition nr 120 följt energiverkets förslag om att skattebefria alla anläggningar under 100 kW. Tidigare var gränsen 50 kW. Motivet är självfallet att stimulera minikraftutbyggnaden för dem som inte yrkesmässigt distribuerar kraft. Den vanliga situationen för den som har en sådan generator är att man har en egenförbrukning och att resterande kraft levereras till lokal distributör. All producerad el blir då skattefri hos producenten. Säljs kraften däremot till konsumenter på så sätt att producenten anses vara yrkesmässig distributör blir all producerad kraft skattepliktig, oavsett generatorns storlek. Om man inför ett bottenavdrag för generatorer upp till I 500 kW uppkommer förutom ett skattebortfall också en mycket tillkrånglad skatteadministration beroende bl.a. på att redovisningsperioderna kan vara en månad, ett halvår eller ett helt år. Avdraget måste också begränsas så att det maximalt uppgår till skattepliktig nivå. Dessutom tycker jag att reservanternas resonemang är något underligt. För att minska byråkratin undantar man de allra minsta generatorerna i de fall kraften nästan uteslutande används av producenten eller säljs till lokal distributör. Som en följd av detta krävs nu en utökad byråkrati för att ge även andra grupper, alltså de större producenterna, en utökad skattefrihet för större aggregat. Vi tycker det rimmar väldigt illa att införa krångliga och för övrigt omotiverade skatteregler för att tillgodose detta önskemål. Det anser vi i utskottsmajoriteten vara obefogat. I anledning av reservation nr 6 vill jag bara poängtera att regeringens förslag ändock innebär en stimulans för utbyggnader av de mindre kraftverken. Jag vill också kommentera det som har sagts i talarstolen vad gäller reservationerna 9, 10 och 11. Jag skall börja med reservationerna 9 och 10, som gäller blyfri bensin och avgasrening. regler bör givetvis i möjlig mån samordnas med fler länder i Europa. Det har varit regeringens förhoppning att en sådan överenskommelse skulle kunna upprättas. Regeringen arbetar dock alltjämt med att få till stånd en internationell överenskommelse.Kan nu inte en sådan överenskommelse träffas anser utskottet att det för Sveriges del är angeläget att det program regeringen har lagt fast fullföljs. Vi har också erfarit, bl.a. genom det tal Svante Lundkvist höll i går och i den proposition som har åberopats, nr 217, att det kommer en sänkning av skatten på blyfri bensin och en sänkning av bilaccisen för de bilar som inför effektivare avgasrening. Detta kommer att föreläggas riksdagen under hösten, och jag finner att det då finns möjligheter att diskutera de detaljer som är förknippade med detta. Genom de ekonomiska styrmedlen kommer således önskemålen i reservationerna 9 och 10 att i huvudsak tillgodoses. Oppositionen ondgör sig nu och säger att det tog bara en dag för finansministern att springa ifrån utskottsmajoriteten i skatteutskottet, och > gör stor dramatik av det hela. Jag tycker att man inom oppositionen hellre borde vara tacksam. Om man läser utskottsbetänkandet finner man att skillnaden mellan utskottsmajoritetens och reservanternas uppfattning är obetydlig. Det är egentligen bara när det gäller i vilken takt åtgärderna skall vidtagas som åsikterna skiljer sig, beroende på att man vill ha en så bred lösning på dessa problem som möjligt. Det har hänt en del saker i EG-sammanhang som har försvårat genomförandet av de målsättningar och "förhoppningar den svenska regeringen har haft. Jag tycker inte det finns anledning för oppositionen att slå sig för bröstet och säga: Det är tack vare oss som regeringen tvingas tillgodose dessa krav. Jag kan försäkra Karl Björzén m.fl. att den målsättning som regeringen tidigare satt upp också skall fullföljas. Jag vill avslutningsvis anknyta till vad Paul Lestander säger. Han ställer krav på en höjd vattenkraftsskatt för de äldre kraftverkens del. Det är inte så länge sedan vi hade denna fråga uppe till behandling och införde en extra kraftskatt för äldre kraftföretag. Det finns skäl att vänta en tid innan vi gör nya överväganden och fattar nya beslut. Reservation nr 11 strider mot vpk:s yrkande. Reservanterna vill ha en befrielse och vpk vill ha ytterligare belastning eller jämställa priset på flygbränsle med priset på bilbränsle. Denna fråga har också diskuterats i kammaren i flera olika omgångar. Vi har tidigare sagt att om bestämmelserna är ett kineseri och om de innebär en besvärlig administration skall regeringen givetvis se över dem. Regeringen har också gett riksskatteverket i uppdrag att i samråd med luftfartsverket kartlägga situationen såvitt gäller administration och kontroll av de nya reglerna och föreslå de åtgärder denna kartläggning kan ge upphov till. Så får man återkomma till frågan, och med det bör reservanterna känna sig nöjda. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande nr 50 och avslag på vpk-yrkandena och de reservationer som är fogade till betänkandet.